Herr talman! Från kommunistiskt håll saknar vi visst inte respekt för den diskussion om centralism och decentralism som centern bedriver, och inte sällan har vi anledning att stödja förslag i den riktningen här i riksdagen. Men vad vi reagerar mot är att ni på det mera allmänna planet, i den principiella diskussionen, sprider en massa illusioner och dimridåer kring decentralismens faktiska möjligheter. Hur kan man tro på decentralismen i ett samhälle som automatiskt präglas av allt större centralism? Hur skall man kunna få ett system att bryta sina egna obönhörliga utvecklingslagar som går i centraliserande riktning, om man inte är beredd att gripa in mot systemets grundvalar som sådana? Hur kan man stå i talarstolen och hoppas att Länsprogram 1970 skall innebära någon sorts vändning i den nuvarande politiken, när man mycket väl vet att det är grundat på prognoserna i Länsplan 1967 om vars innehåll vi ju vet att det avser att befästa de nuvarande utvecklingstendenserna? Detta är alltså basen för Länsprogram 1970. Man kan tro på decentralismen bara när man har skapat maktpolitiska förutsättningar för den, men det innebär ett ingripande mot den nuvarande maktstrukturen som varken centerpartiet eller något annat borgerligt parti är berett att ens diskutera.
Herr talman! Jag har mycket stor förståelse för att en ideologisk centralist har svårt att tränga igenom, vad han kallar dimridåer, till kärnan av vad som egentligen är en decentralistisk politik.

Herr talman! Folkpartiet har i sin partimotion 446 lagt fram ett flertal förslag till regionalpolitiska åtgärder. De har i mycket stor utsträckning redan berörts, inte minst av herr Rimås, och jag skall därför här bara ta upp ett par synpunkter som anföres i två reservationer, nämligen den som handlar om service i glesbygderna och den om lokaliseringsstödet och marknadsföringsfrågorna. Som vi framhållit i vår partimotion råder tyvärr alltfort en icke obetydlig osäkerhet när det gäller den regionalpolitiska målsättningen i vårt land. Detta skapar osäkerhet, särskilt inom glesbygdsoch avfolkningsområdena. Ovissheten om de framtida försörjningsmöjligheterna är det gissel som människorna i glesbygderna ofta lider under. Det är självfallet inte minst fråga om den allmänna servicen. Samhället måste, menar vi, ta på sig ett större ansvar för att samhällsservicen bibehålles på en rimlig nivå även för glesbygdens befolkning. Det är angeläget att riksdagen snarast får förslag till minimistandard beträffande servicen i glesbygderna och därtill även förslag beträffande transportservicen, som självfallet hör mycket intimt samman med den allmänna servicen. Som vi framhållit i reservationen 15, som också herr Nilsson i Tvärålund berörde, är det nödvändigt att glesbygdsfrågorna får en mer allsidig belysning än den som glesbygdsutredningen ger möjlighet till. Man kan kanske då fråga sig vilka sektorer det är som främst kommer i farozonen genom en fortgående avfolkning i glesbygderna. Det gäller naturligtvis i första hand olika former av vård, det gäller kommunikationer och varudistribution, det gäller skolor och utbildningsmöjligheter, det gäller sådana nödvändigheter som post och tele. Men det gäller också andra kanske lika viktiga områden, Kulturoch fritidsaktiviteter av skilda slag kommer i skymundan. Hotelloch restaurangservicen samt tillgången till banker och apotek minskar också allteftersom glesbygden avfolkas och servicenivån sjunker. Men det är inte bara fråga om huruvida servicen helt försvinner; även i de fall då den helt koncentreras till vissa tätorter kommer frågan upp om den fördyring som det innebär att nå denna alltmer koncentrerade service. Därför menar vi att målsättningen måste vara att trygga förutsättningarna för att ett tillräckligt befolkningsunderlag kan finnas kvar. Jag är angelägen att framhålla att det i och för sig är naturligt att kommunerna får bära ansvaret för att servicen upprätthålles inom kommunerna. Men frågan är hur mycket dessa i regel skattesvaga kommuner orkar med av alla de ökade utgifter som läggs på dem. Skatteutjämningssystemet är i dag ett verksamt medel att skapa förutsättningar för en någorlunda likvärdig kommunal service i olika delar av landet. Självfallet spelar dessa bidrag en mycket betydelsefull roll inom stödområdet. Men är det tillräckligt? Måste inte samhället i sin helhet ta på sig en ökad del av ansvaret för att samhällsservicen bibehålles på en rimlig nivå även i glesbygderna? Ett minimikrav måste vara att serviceorterna bibehåller minst nuvarande standard, att transportsystemet anpassas så att det ger möjligheter för alla att till låga och rimliga kostnader och tillräckligt ofta resa till viktiga serviceorter och också att få varor hemsända. Många förslag och synpunkter har naturligtvis förts fram. I detta sammanhang vill jag bara nämna motionen 1077 av herr Jonsson i Mora m.fl. I den framläggs förslag om en utbyggnad av glesbygdsservicen genom ett samarbete mellan berörda kommuner och företagarna i närmast liggande centralorter. Jag tror att ett sådant samarbete mellan kommuner och företagare skulle ge goda resultat i fråga om förstärkt service till glesbygderna. Låt mig till sist, herr talman, nämna något om ytterligare en reservation, som också herr Nilsson i Tvärålund berörde. Det gäller den reservation som bär nummer 12 och avser lokaliseringsstöd till marknadsföringsåtgärder. De krav som där ställs har tagits upp i en motion nr 520 med herr Wikner som första namn och med ytterligare elva undertecknare. Motionärerna pekar på att servicetjänster inom sektorerna administration, marknadsföring och utvecklingsarbete generellt undantogs när riksdagen fastställde den fortsatta regionalpolitiska stödverksamheten föregående år. Som vi framhåller i reservation nr 12 spelar i dag marknadsföringen en många gånger avgörande roll, icke minst för den mindre företagsamheten. Därför, menar vi, är det angeläget att marknadsföringsfrågorna i lokaliseringsverksamheten får en mer central betydelse, och det yrkandet framställer vi i reservationen. Men vi har med förvåning konstaterat att utskottets majoritet inte ansett sig kunna ställa sig bakom detta som vi menar rimliga krav på en översyn av marknadsföringsfrågornas roll i lokaliseringsarbetet. Herr talman! Jag skall inte fortsätta längre utan ber med detta att få yrka bifall till reservationerna 12 och 15 vid inrikesutskottets betänkande nr 7 samt i övrigt instämma i de tidigare framställda bifallsyrkandena beträffande reservationerna 1, 3,4, 10, 11, 13 och 14.

Herr talman! Utskottet har i samband med punkten Regional utveckling i statsverkspropositionen haft att behandla 35 motioner, som senare har avsöndrat 15 reservationer och 5 särskilda yttranden från borgerligt håll. Jag har med mycket stort intresse läst de borgerliga motionerna i den här frågan, men där har jag tyvärr förgäves sökt efter någon förnyelsens vind inom regionalpolitiken. De flesta av motionerna är gamla bekanta, som prövats ingående tidigare och underkänts av föregående riksdagar. Utskottet har trots detta ägnat motionerna en mycket seriös behandling och presenterat ett mycket utförligt betänkande. När jag lyssnar på den här diskussionen måste jag också konstatera att den i stort sett är en upprepning av den diskussion vi förde i samma fråga under fjolårets riksdag. Man har så här i första omgången skickat fram ett batteri av sex talare från oppositionen: fyra från mittenpartierna, en från moderaterna och en från vänsterpartiet kommunisterna. Mot den bakgrunden är det fullständigt ogörligt för mig att hinna svara på alla frågor som har ställts eller över huvud taget ta upp alla de 15 reservationerna till en noggrannare granskning. Andra talare från vårt håll kommer för övrigt att närmare kommentera en del av de reservationer som har presenterats av de borgerliga partierna. Den principiella målsättningen för regionalpolitiken måste vara att inom ramen för snabbt ekonomiskt framåtskridande åstadkomma en rättvisare fördelning av välståndet mellan människorna i skilda delar av vårt land. Det är alltså detta som vi vill ställa upp som mål för arbetet. Det är lätt för oppositionen att skriva långa önskelistor när det gäller den regionala utvecklingen och lokaliseringspolitiken och på det sättet höja förväntningarna hos de människor som bor ute i problemområdena. Jag tror personligen att åtminstone vi inom vårt parti får välja en mer realistisk linje. Vi har ett ansvar som regeringsparti och kan inte i samma utsträckning som oppositionen gå ut och lova människorna allt möjligt gott när det gäller utvecklingen i landet. Det finns ingen som förnekar att vi har en mycket besvärande regional obalans mellan olika delar i landet. Men jag vill samtidigt betona att mot den bakgrunden — och det säger jag både till de borgerliga och till vänsterpartiet kommunisterna — är det nödvändigt att det samhälle som vi arbetar med har starka resurser, om vi skall orka med att driva en målmedveten regional utjämningspolitik.

Till detta skall givetvis läggas de mycket kraftiga insatser som har gjorts när det gällt exempelvis utsläpp av investeringsfonder samt arbetsmarknadspolitiken. Det har vidare tillkommit insatser från Norrlandsfonden, från företagarföreningarna osv. Vi har alltså spelat på ett mycket brett register, och detta har resulterat i att industrisysselsättningen har ökat i Norrlandslänen medan den under samma period har sjunkit något i övriga delar av Sverige. Fjolårets riksdagsbeslut innebar att man vidgade och förstärkte stödinsatserna. Man ökade utbildningsstödet, man införde transportstöd, lån till rörelsekapital, flyttningsbidrag till företag som flyttar till stödområdet och ett vidgat flyttningsstöd för den kvalificerade arbetskraften. Dessutom infördes en klar prioritering till det s.k. inre stödområdet i form av ett sysselsättningsstöd. Man beslöt samtidigt att utreda frågan om att bygga upp några industricentra i det norrländska inlandet. Men samtidigt markerade man i fjolårets beslut den regionala utvecklingsplaneringens betydelse. Regionalpolitiken fick ett avsevärt vidare och ambitiösare syfte än vad lokaliseringspolitiken tidigare hade haft. Inom länsstyrelsernas planeringsråd, som tidigare har genomfört Länsplanering 1967, har man nu i samråd med kommunerna utarbetat handlingsprogram, Länsprogram 1970, med förslag om bl.a. vilka orter och områden man skall satsa på i form av tillväxtcentra och serviceorter i glesbygderna. Tack vare detta samarbete mellan planeringsråden och kommunerna får regionalpolitiken en lokal förankring genom att kommunala engagemang redan från början kopplas in. Avsikten är vidare att länsprogrammen skall sammanställas till ett regionalpolitiskt program för hela landet som skall presenteras för nästa års riksdag.

Jag frågar mig om man på borgerligt håll är beredd att ta den risken, att man skjuter på den sammanfattande debatt som vi förväntar skall få föras under 1972 års riksdag omkring de här problemen och där man också får tillfälle att utforma ett regionalpolitiskt program för hela landet. Då det på borgerligt håll talas om statsgaranterade serviceorter och om näringspolitiska planer som Kungl. Maj:t skall upprätta, så anser jag att man med fullt fog kan ställa frågan: Vart tog den lokala förankringen vägen? Vi tycker att det är mycket viktigt att man får vara med från kommunernas sida, när målsättningen för regionalpolitiken skall utarbetas, och vi tycker likaså att det är mycket viktigt att kommunerna får vara med och säga sin mening om vilka orter man vill satsa på inom de olika regionerna. Det är, anser jag, ändå ett konstigt utslag av närdemokrati från mittenpartiernas sida, när de nu lägger fram förslag om att Kungl. Maj:t eller någon central beredning skall ta ut de här orterna och utfärda någon typ av statsgaranti. Det är ett jobb där vi vill ha en lokal förankring, innan vi tar ställning till de olika förslagen. I reservationerna 1 och 5 — reservationen 1 är avgiven av centerpartister och folkpartister och reservationen 5 av tre centerpartister — begärs ett uttalande att lokaliseringspolitiken skall vara inriktad på ”ett så långt möjligt decentraliserat samhälle”. Jag frågar: Vad menar man konkret med detta krav? Vad är ”ett så långt möjligt decentraliserat samhälle”? Man har inte närmare preciserat begreppen här, och då är det ju också rimligt att riksdagen säger, att vi vill inte ha något uttalande i den riktningen. Samma beslut fattades av fjolårets riksdag. Jag vill nu erinra något om grundsatserna inom regionalpolitiken som vi ser dem. Vi är överens om att trycket i storstäderna skall lättas. Vi får om någon vecka ett förslag på riksdagens bord om utflyttning av statliga verk. Vi kommer framdeles, eftersom den delegation det gäller arbetar vidare, att få ytterligare förslag om utflyttningar i framtiden. Jag tror att detta ändå blir en probersten för centerpartiet. Det skall bli intressant att se hur hårt man är beredd att ta i från centerpartiet och folkpartiet när det gäller att flytta människor från Storstockholm till landsorten. Vidare har vi beslutat om lokaliseringssamråd i de tre storstadsområdena, vilket innebär en skyldighet att överlägga om planerade lokaliseringar. Det är ju också ett beslut som siktar mot ett mera decentraliserat samhälle. Och den satsning som skall ske på storstadsalternativ och tillväxtorter inom regionalpolitikens ram är också åtgärder som syftar i samma riktning. Jag ställer frågan: Vad är det man vill ytterligare i centerpartiet? Är det så — vilket jag hoppas — att ni nu är beredda att säga till jordbrukets ekonomiska organisationer, som i stor utsträckning har koncentrerat sin kontorsverksamhet till storstäderna, att ni skall i regionalpolitikens namn nu följa det exempel som staten har givit i och med utflyttningen av statliga verk? Om vi kan få stöd från centerpartiet på den punkten, så är jag helt övertygad om att vi ställer upp eniga från socialdemokratiskt håll. Det finns många framstående centerpartister och folkpartister som medverkar i en koncentration både när det gäller jordbrukets ekonomiska föreningsrörelse och skogsägarrörelsen inom de olika länen. Man bildar storfusioner av typen NNP, Norrskog och vad de nu heter. Där har man insett stordriftens fördelar, och det är möjligt att man har rätt på den punkten. Men vad man där strider för på det lokala planet innebär en mycket stark koncentration av den rörelse som mittenpartierna i stort sett har politisk kontroll över. Och då ställer jag frågan: Menar man med ”ett så långt möjligt decentraliserat samhälle” att man vill slå sönder även de fusioner som man har byggt upp inom jordbrukarnas ekonomiska föreningsrörelse och skogsägarrörelsen, så att man även där genomför en decentralisering? Jag tror att centerpartiet har all anledning att fundera litet mer på dessa frågor, innan man avger de stolta parollerna om att man vill arbeta för ett mera decentraliserat samhälle. Det gör man nämligen inte nu i sin praktiska gärning i de regioner som är drabbade av utflyttning. Vad storstadskoncentrationen beträffar var herr Stridsman inne på den frågan, och man kan möjligen hitta ett ytterligare uppslag där i centerpartireservationen 7, som herr Stridsman även kommenterade. Där kräver man ett differentierat flyttningsstöd vilket skulle betyda att inget eller i varje fall ett mycket ringa flyttningsstöd skulle utgå till den arbetskraft som flyttar till storstäderna. Mellanskillnaden skulle betalas av arbetsgivarna. I konsekvens härmed skulle till områden utanför storstadsregionerna utgå ett avsevärt högre flyttningsstöd. Jag vill där erinra om att flyttningsstödet är till för att kompensera de flyttande för ökade utgifter i samband med flyttningen. Det finns säkert arbetslösa som vill flytta till en storstad och som kanske inte kan få något arbete på annat håll. Dessa människor skulle alltså enligt centerpartiet vara beroende av arbetsgivarnas välvilja när det gäller kompensation för de ökade utgifterna i samband med flyttningen. Jag tycker att det förslaget är mycket illa genomtänkt. I praktiken skulle det nämligen betyda att den som avser att flytta till en storstad och kommer till länsarbetsnämnden och vill ha flyttningsstöd skulle få svaret: Vi betalar inte ut någonting, därför att du flyttar till Stockholm, Malmö eller Göteborg. Du får gå till din arbetsgivare och ta upp ett resonemang med honom, om han är villig att betala ut detta stöd. Med en sådan politik tror jag att man skulle medverka till att skapa ekonomiska klasskillnader bland de arbetssökande här i landet. Jag är också ganska övertygad om att det är olämpligt att använda flyttningsbidragen som ett instrument för att lätta trycket på storstäderna. Med ett rikligt tilltaget flyttningsstöd till andra delar av landet riskerar man också att stimulera människorna att konkurrera om de få arbetstillfällen vi har bl.a. i det allmänna stödområdet. I reservationen 14 vill man utsträcka flyttningsstödet för kvalificerad arbetskraft även till andra kategorier som flyttar till företag inom stödområdet. Inte heller detta är en realistisk linje, tror jag; det skulle kunna innebära — jag poängterar att det skulle kunna innebära — att vi importerade arbetslöshet till det allmänna stödområdet. Vi har i regel gott om arbetskraft, vi har möjligheter att utbilda denna arbetskraft via AMS, och det är i första hand dessa arbetskraftsreserver vi vill sätta in när vi får nya företag till stödområdet. Herr Stridsman talade länge och väl om Norrlands problem. Han liksom Jan-Ivan Nilsson i Tvärålund underströk mycket kraftigt att vi måste öka prioriteringen till det allmänna stödområdet. Det finns en grupp centerpartister — de är tio stycken — som ställt sig bakom en motion i vilken man kräver att riksdagen nu skall uttala sig för att den nuvarande metoden med särskilda stödområden slopas och ersätts med regionalpolitiska målsättningsprinciper. Man vill alltså gå mycket hastigt fram för att slopa det allmänna stödområdet, och man har så brått att man vill att årets riksdag skall uttala sig i den riktningen. Den andra och stora gruppen av centerpartister företräder meningen att prioriteringen till det allmänna stödområdet bör ökas. Jag tycker att man inom centerpartiet skall göra upp hur man vill ha det på den här punkten. Personligen tror jag att vi behöver stödområdesindelningen ett bra tag framåt. Hur det blir i framtiden får vi ju ändå möjligheter att ta ställning till senare. Det var inte meningen att jag skulle tala om den reservation som rör Vindelälven; den kommer nämligen en annan talare från vårt håll att beröra. Men Jan-Ivan Nilsson i Tvärålund ställde en direkt fråga och kopplade därvid samman Vindelälven och Stekenjokk. När det gäller Vindelälven vill jag erinra om — jag vill bara i korthet nämna detta för att inte beta av fältet för den talare som skall behandla detta avsnitt — att den statliga turistutredningen med förtur skall framlägga förslag om en utbyggnad av turismen och friluftslivet i detta område. När det gäller Stekenjokk å andra sidan fortgår ju undersökningarna där uppe. Men jag skall lova Jan-Ivan Nilsson i Tvärålund att om han kan garantera att centerpartiets hela riksdagsgrupp ställer sig bakom en utbyggnad av Vindelälven, så skall jag för min del väcka en motion i den frågan. Jag har alltid haft uppfattningen att man borde ha byggt ut Vindelälven, med hänsyn till det tillskott av arbetstillfällen som man på det sättet skulle ha fått. Litet mer parentetiskt kan jag även nämna att centerpartiet får möjligheter att stödja förslaget om en utbyggnad av Ritsem.

I reservationen 2 av herr Hallgren, vpk, kräver man en helt ny regionalpolitik, baserad på en helt annan samhällssyn än den som blandekonomin representerar. Vänsterpartiet kommunisterna vill ge intryck av att vi lever i ett samhälle där monopolkapitalismen och marknadskrafterna fritt får grassera. Nu är det ju ändå inte på det sättet. Genom arbetsmarknadspolitiken, den statliga näringspolitiken, ATP-fonderna, lokaliseringspolitiken osv. har samhället gjort mycket starka inbrytningar i marknadsekonomin för att skapa större trygghet, inte minst i arbetslivet. Fördelningsfrågorna har varit de centrala frågorna i vårt politiska handlande. Jag tycker att det är mycket märkligt att en länsplanerare som herr Svensson i Malmö inte har upptäckt detta utan, att döma av hans inlägg i denna debatt, går omkring med intrycket att vi lever i ett samhälle där marknadskrafterna får grassera som de vill. Han kasserar också i samma anförande alla de instrument som vi använder i regionalpolitiken. Jag tror att vi behöver de instrumenten och att de bör byggas ut, om vi skall komma till rätta med den regionala obalans som utan tvivel råder i landet. Herr talman! Slutligen några ord om reservationen 15 som rör glesbygdsfrågorna. Jag hyser stor beundran för de glesbygdskonsulenter och alla andra som skött denna verksamhet under några år. De har nämligen under hela den tid som de sysslat med de svåra glesbygdsfrågorna vidtagit konkreta försöksåtgärder ute i kommunerna. Glesbygdsverksamheten spänner för närvarande över ett mycket stort fält. Praktiska försök pågår när det gäller varudistribution, när det gäller vård och service, när det gäller kommunikationer i glesbygderna och när det gäller sysselsättningsåtgärder som skall sättas in i olika delar av glesbygderna. Man har tagit ut några kommunblock i vilka man tänker göra en sysselsättningsplanering. Det har överlämnats till företagarföreningarna att skaffa fram arbetsobjekt för befolkningen i glesbygderna, och detta har i mycket stor utsträckning lyckats. Det görs vidare mycket uppmärksammade experiment med lekskoleverksamhet och med vissa typer av kulturell verksamhet i glesbygdskommunerna. Glesbygdsutredningen räknar med att kunna framlägga sitt förslag i år. Utredningen vill inte ha några tilläggsdirektiv. Detta skulle uppenbarligen försena utredningens arbete. Man vill heller inte för närvarande göra några utvärderingar av detta arbete, eftersom även det skulle försena framläggandet av förslaget. Vi kommer alltså att få ta ställning till utredningens förslag och till resultatet av den praktiska verksamhet som nu pågår i glesbygderna. Jag tror att det är riktigt att vi avvaktar det förslag som utredningen i år kommer att framlägga, utan att ge utredningen några tilläggsdirektiv eller uppdrag att utvärdera sin verksamhet. Ja, herr talman, andra talare från vårt håll kommer att beröra de frågor som jag inte har hunnit gå in på. Jag nöjer mig nu med att yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.

Herr talman! Herr Nilsson i Östersund visar faktiskt här samma passivitet som jag nämnde att utskottsmajoriteten har visat i inrikesutskottets betänkande. Frågan är, herr Nilsson, hur man vill tyda den debatt som här har förts, speciellt från centerhåll. Herr Nilsson säger att det inte finns någonting av förnyelsens vind utan bara gamla bekanta. Men det här är ju livsviktiga frågor, där det gäller att ta ställning till hur framtidsutvecklingen skall se ut. Jag kan försäkra herr Nilsson att så länge vi inte har fått besked på dessa frågor, t.ex. när det gäller målsättningen för regionalpolitiken, kommer vi också att ta upp dem i riksdagen. Herr Nilsson ville veta vad vi menar med ett så långt möjligt decentraliserat samhälle. Låt mig svara att vi menar att man skall trygga en angiven, viss regional balans i fråga om ekonomisk, social och kulturell standard. Sedan säger herr Nilsson att vi vill slå sönder allting. Det vill vi inte. Läs motionen 1114, där vi säger: ”Den möjliga decentraliseringsgraden i samhällsstrukturen måste givetvis avgöras i avvägning mot ekonomiska krav. Från såväl samhällsekonomiska som företagsekonomiska synpunkter är viss grad av koncentration i näringslivsoch bebyggelsestrukturen nödvändig.” Det är självklara saker. Men en viljeinriktning från vår sida är ett decentraliserat samhälle. Det innebär dock inte att vi slår sönder allting. Det var intressant att herr Nilsson tog upp vår reservation nr 7. Han fann i den uppslag som han tyckte var rätt tacknämliga, nämligen när det gäller flyttningen. Han sade dock att vår reservation och vårt uppslag var illa genomtänkta.

Om vi finge en målsättning, herr Nilsson, då kunde vi också slopa stödområdesgränserna. Det finns ingen konflikt i de motioner som vi från centern har väckt.

Herr talman! Herr Nilsson i Östersund tyckte att det var ett egendomligt utslag av närdemokrati att mittenpartierna vill att staten skall bestämma vilka orter som skall utvecklas till stödjepunkter. Han menade vidare att det hela skulle fördröjas och att vi riskerar att nästa år inte få fram det förslag som vi räknar med skall komma då. Jag vill helt kort påpeka att vi i reservationen 4 klart och tydligt har sagt ut: ”De kommunala serviceorterna bör utvecklas enligt en länskommunal utvecklingsplanering.” Det betyder att Länsprogram 1970, som länsstyrelserna nu håller på med, skall kunna ta upp dessa frågor och komma med förslag. Beträffande tidsplaneringen har vi sagt att eftersom arbetet med Länsprogram 1970 nu pågår, bör detta beaktas i den redovisning som föreläggs 1972 års riksdag. Det är inte alls någon omöjlighet enligt vår mening.

Herr talman! Herr Nilsson i Östersund tyckte att jag upprepat gamla kända argument. Det är det också — för vår del i varje fall; vi har ju fört vår politik konsekvent i många, många år. Herr Nilsson påpekade vidare att vi gjorde upp en önskelista, som den nye landshövdingen i Västernorrland nu också appellerar till. Den skulle emellertid inte vara realistisk. Det är ju fråga om vart huvuddelen av strömmen av samhällsresurser går. Den går nu till koncentrationsregionerna. Har herr Nilsson upptäckt den motsättning som finns inte sällan å ena sidan mellan socialdemokratiska kommunalmän och landstingsmän och å den andra sidan mellan statliga beslut och dirigeringen av samhällsresurser? Det är en ganska typisk och karakteristisk skillnad i hur vi och socialdemokraterna ser på utflyttningen av statliga verk. I den frågan, liksom i annan lokaliseringspolitik, vill vi flytta ut arbetstillfällena och inte människorna. I Stockholm har vi en arbetsmarknad som är differentierad på ett helt annat sätt än någon annanstans i detta land, och genom att föra en riktig företagspolitik och personalpolitik torde man i huvudsak slippa att flytta människor som inte vill flytta. Beträffande decentraliseringen över hela fältet vill jag säga att det är naturligt att decentraliseringen omfattar statlig, kooperativ och privat företagsamhet; detta gäller naturligtvis också såväl producentkooperation som konsumentkooperation och t.ex. LKAB:s huvudkontor, som vi i många år har haft förslag om flyttning av. Herr Nilssons i Östersund argumentering här visar att han inte har tänkt igenom problemet. En decentralisering betyder ju inte att man skall slå sönder effektiva företag. På grund av att tekniken i vissa fall leder till koncentration, på grund av tekniska och andra skäl behöver man särskilt uppmärksamma utflyttningen av verksamheter av olika slag. Man bör sprida näringslivet i stället för att koncentrera människorna till vissa platser. Vad gäller Vindelälven ställde jag frågan till herr Nilsson i Östersund om hans mening beträffande samhällets ansvar i fallen Stekenjokk och Vindelälven. Där finns en motsättning, t.ex. mellan statsminister Palmes och industriminister Wickmans uppfattningar. Olof Palme uttalade, när han strax före valet besökte Stekenjokk — och högg i sten, som vi vet — att det inte fanns skäl att vidta särskilda åtgärder med hänsyn till det fattade riksdagsbeslutet. Krister Wickman däremot sade till mig att samhället skall ha samma ansvar i fallet Vindelälven som i fallet Stekenjokk. På vilken sida ställer sig herr Nilsson i Östersund? Är det inte så, herr Nilsson, att en regering bör ta hänsyn till riksdagsuttalanden och beslut som riksdagen fattar?
Herr talman! Jag vet inte vad herr Birger Nilsson upptäcker när han läser länsplanen, men jag upptäcker åtminstone att det för 120-130 kommunblock är förutsett en utveckling i riktning mot avfolkning. Herr Nilsson lär inte heller kunna förneka att det län som han representerar är speciellt illa utsatt i denna länsplan. Där förutses en särskilt stark avfolkning — i den länsplan som herr Nilsson har så stort förtroende för. Herr Nilsson lär heller inte kunna förneka att det överallt i alla officiella texter kring länsplaneringen talas om att grundvalen för den statliga regionpolitiken och den statliga planeringen skall vara, som det heter, näringslivets spontana utveckling. Inte heller torde han förneka att parallellpropositionen till 1964 års lokaliseringsproposition, arbetsmarknadspropositionen av år 1965, uttryckligen lägger tonvikten vid rörlighetsfrämjande åtgärder. Vad är detta annat än en eftergift åt arbetsmarknadskrafterna, åt den kapitalistiska koncentration som vi har? Detta betyder naturligtvis inte att man skall förkasta eller anse som värdelös varje socialpolitisk åtgärd från statens sida som avser att bemästra svårigheter som uppkommer i samband med rörligheten på arbetsmarknaden, men man skall inte ha illusionen att det är någonting annat än storkapitalet som behärskar denna utveckling och som anger tonen för regionpolitikens grundvalar.

Herr talman! Centerpartiet gör gällande att det mer än socialdemokraterna driver på regionalpolitiken. Jag vill då ställa en motfråga: Accepterar ni den tidtabell som länsstyrelserna och planeringsråden med lokal förankring följer när de utarbetar Länsprogram 1970? Programmen för de olika regionerna skall sedan sammanställas, och förslag skall läggas fram för nästa års riksdag. Då kan vi förmodligen på ett klarare sätt utforma målsättningen med ledning av den kommunala förankring som man skaffat sig i arbetet. Om ni accepterar denna tidtabell bör icke riksdagen nu göra något uttalande om målsättningen och principerna, utan då får vi diskutera de sakerna senare, då materialet föreligger. Vad beträffar uttalandet från centerpartigruppen om stödområdesgränserna vill jag påpeka att det är ett faktum att man i motionen kräver att årets riksdag skall göra ett klart uttalande om att gränserna för stödområdet skall slopas. Det finns tydligen en motsättning inom centerpartiet i fråga om detta. Herr Jan-Ivan Nilsson svarade inte på min fråga, om han var beredd att ställa sig bakom en ny framställning om en utbyggnad av Vindelälven. Jag tycker för övrigt att herr Jan-Ivan Nilsson bör vara litet försiktig i sina uttalanden på den här punkten, eftersom han lyckats ha två uppfattningar i denna fråga. Han är på så sätt helgarderad. Det skulle vara intressant att veta om han är beredd att vidhålla den senaste ståndpunkten, att Vindelälven skall byggas ut, om en framställning därom skulle komma och hur han ställer sig till utbyggnaden av Kaitum.

Herr talman! Jag är glad över att herr Nilsson i Östersund tycks ha uppfattat vad vi menar med ett decentraliserat samhälle. Men det fanns ännu kvar en del frågetecken, och jag skall försöka att förklara hur det ligger till. Herr Nilsson frågar först om vi vill göra gällande att det är centerpartiet som driver på målsättningen och om vi vill acceptera att vänta med diskussionen tills Länsprogram 1970 redovisas för riksdagen. Dessa två frågor om målsättningen för regionalpolitiken och om Länsprogram 1970 har givetvis ett samband, men sambandet är inte sådant att det uppstår en konflikt vid vårt ställningstagande här i riksdagen. Vi kan gott invänta att Länsprogram 1970 leder till ett slutligt förslag här i riksdagen kanske våren 1973. Men riksdagen kan redan nu ge en viljeyttring när det gäller regionalpolitiken. Vi måste knyta an regionalpolitiken till en befolkningsmässig målsättning. Tänk bara på det exempel jag gav från mitt eget hemlän — vad vet vi där om förutsättningarna så länge vi saknar den här målsättningen? I mitt tidigare anförande hann jag inte med att förklara varför motionärer från centerpartiet tagit upp frågan om slopandet av stödområdesgränserna. Det finns ingen konflikt på den punkten. Så fort vi får en målsättning för regionalpolitiken på en befolkningsmässig grund, herr Nilsson, behöver vi inga stödområdesgränser. Då har vi ju en för hela landet angiven målsättning. När vi har fått den är det bara att följa den och använda de medel som står till förfogande precis som man gör inom stödområdesgränserna i dag. Så enkel är den problematiken. Jag vill till slut upprepa min fråga till herr Nilsson i Östersund som gäller flyttningskostnaderna och som han inte har besvarat. Hur vill han kommentera att Kurt Nordgren är inne på exakt samma tankegångar som vi inom centerpartiet? Kan jag få en kommentar till det? Jag har ingen ytterligare repliktid kvar men herr Nilsson i Östersund har det.

Herr talman! Herr Nilsson i Östersund är verkligen den borne centralisten. Han anser inte att ett parti får uttala sig om utformningen av en politik i riksdagen, t.ex. regionpolitik och arbetsmarknadspolitik. Jag kan ta andra exempel inom inrikesministerns område som bostadspolitiken och invandringspolitiken. Alla dessa frågor uttalar vi oss om här i riksdagen, men i detta fall litar herr Nilsson i Östersund på den kungliga administrationen. Han anser att vi inte skall göra några uttalanden. Det säger åtskilligt om den centralism som jag tror fjärmar parti och regering från de enkla medborgarna ute i samhället. När det sedan gäller Vindelälven och mina ståndpunkter i den frågan fortsätter herr Nilsson i Östersund med ett förtal som har pågått i många år nu. Mig veterligen var jag, när vi diskuterade den frågan i riksdagen, den ende som sade att om det funnes ett förslag om en utbyggnad så skulle jag rösta för en sådan. Varför lade inte regeringen eller någon socialdemokrat fram ett sådant förslag? Herr Nordgren kan intyga att jag själv var med om att skriva det enhälliga utskottsutlåtandet som riksdagen antog. Jag tycker att herr Nilsson i Östersund och andra socialdemokrater skall sluta med detta förtal. Det gör faktiskt inte saken bättre för er. Jag är van vid att löften hålls. Man brukar också kunna lita på att regeringen följer det beslut som riksdagen har fattat, men i fråga om Vindelälven har statsministern sagt att det inte finns anledning att följa riksdagens uttalande av år 1967. När det sedan gäller hur jag skall rösta i Ritsemoch Kaitumfrågorna kan jag upplysa herr Nilsson i Östersund om att jag har varit med om att skriva under vår partimotion. Frågan skall väl så småningom komma till riksdagen, och den dagen får herr Nilsson se hur jag kommer att rösta.

Herr talman! Får jag först rätta till en felsägning. I min senaste replik sade jag Kaitum men menade Ritsem. Herr Stridsman talar om önskemålet av en befolkningspolitisk målsättning. Det önskemålet skall uttalas av riksdagen såvitt jag förstår. Enligt min mening är det ganska meningslöst att fastställa befolkningspolitiska målsättningar om man inte kan garantera människorna arbete och trygghet i de regioner där de bor. Jag ser det personligen så att det är väl ändå ingen önskan att det bor många människor i en region om vi inte där kan skaffa arbete åt dem.

Jag tror att det är på det sättet man måste arbeta med dessa frågor för att kunna finna realistiska lösningar. Visst får vi göra uttalanden här i riksdagen. Det är fullkomligt klart. Men vi tycker på vårt håll att det är en överloppsgärning att göra uttalanden av den typen när vi ändå får ta ställning till dessa frågor vid nästa års riksdag.

Sedan vill jag bara helt kort säga till Jan-Ivan Nilsson när det gäller Vindelälven att det voterades ändå i denna fråga 1967. Jag har skaffat plåtarna från den voteringen. Där röstade Jan-Ivan Nilsson emot en utbyggnad. Han hade chansen att redan då ha en annan inställning i denna fråga.

Herr talman! Jag skall här inte gå in på det principiella resonemanget i stort om lokaliseringspolitiken utan min uppgift skulle vara att helt kort försöka redogöra för ett par mera avgränsade frågor som har blivit föremål för två reservationer, nr 10 och 11. I reservationen 10, som grundar sig på motion nr 1105, föreslås att Avesta och Ludvika planeringsregioner, dvs. de delar av Kopparbergs län som ligger utanför det allmänna stödområdet, skall införlivas med detsamma. Som skäl härför åberopar man att dessa regioner haft en negativ befolkningsutveckling, som i sin tur haft sin grund i den industriella strukturen i området. Om man kom med i stödområdet, menar man, skulle möjligheterna att få ett mera differentierat och därmed mindre konjunkturkänsligt näringsliv öka. Man uttrycker också uppfattningen att eftersom den övriga delen av länet tillhör stödområdet bör även de här berörda regionerna föras dit så att länet blir en sammanhållen regionalpolitisk enhet.

Det var alltså inte mindre än fyra block i det länet som så sent som för ett år sedan tillfördes stödområdet.

Departementschefen framhöll vidare att just i gränsområdena finns det skäl att tillämpa stödbestämmelserna på ett smidigt sätt. Nämnas kan att dessa möjligheter att tillämpa stödbestämmelserna har medfört att av det lokaliseringsstöd som beviljades under den femårsperiod som avslutades med budgetåret 1969/70 utgick ca 30 procent till områden utanför stödområdet och då till sådana som haft liknande problem som stödområdet. Av dessa 30 procent gick hälften till de delar inom Motivet till att man ansett sig böra vara försiktig med att utvidga stödområdet har varit att det inte bör omedelbart gränsa till de expansiva områdena i mellersta Sverige. Dessutom har man pekat på de konsekvenserna att ju mer man vidgar området, desto mindre blir möjligheterna att lokalisera industrier till just de orter där de allra bäst behövs. Utskottets majoritet har vid behandlingen av denna fråga stannat vid samma bedömning som statsutskottet gjorde i fjol, nämligen att det inte finns bärande skäl för att ändra stödområdesgränsen. I och för sig talar inte heller administrativa skäl för att stödområdesgränsen bör sammanfalla med länsgränsen. Vi har vidare ansett att det fortfarande finns anledning att hävda att de svårigheter som kan uppkomma i ett område just på grund av att det ligger på gränsen till stödområdet inte kan lösas generellt genom att man geografiskt flyttar både gräns och problem. Utskottsmajoriteten anser fortfarande att den flexibla tillämpning som gäller är den bästa lösningen, och därför har vi inte heller funnit anledning att tillstyrka att riksdagen tar några initiativ i detta avseende. Nästa reservation har nr 11, och den grundar sig på motionerna 1126 och 1134. De handlar om situationen i Vindelådalen, som redan varit uppe i denna debatt. I den första av de båda motionerna yrkas att arbetsmarknadsstyrelsen med förtur får sätta i gång en snabb utbyggnad av vägen längs Vindelälvens dalgång och att AMS får i uppdrag att projektera upprustning och uppbyggnad av bostäder, som för närvarande inte utnyttjas, för uthyrning till turister. I den andra motionen tar man främst upp behovet av sysselsättningsskapande åtgärder. Man vill ha lokalisering av industri till dalen. Man talar om glesbygdsutredningens försöksverksamhet med att förbättra sysselsättningsmöjligheterna för lokalt bunden arbetskraft, och man menar att en sådan försöksverksamhet lämpligen kunde förläggas till Vindelådalen. Man tar också i den senare motionen upp väg nr 363 och betonar dess betydelse både för näringsliv och för turism. När utskottet behandlat motionerna i fråga har det skett — det vill jag understryka — i starkt medvetande om de svårigheter med sysselsättningen som finns både i Vindelådalen och i andra delar av Västerbottens inland. Jag kan försäkra att det inte har funnits någon negativ inställning till att finna åtgärder som kan leda till att man förbättrar sysselsättningen i Vindelådalen. Svårigheten ligger ju i att kunna intressera realistiska och bärkraftiga företag att förlägga sin verksamhet dit. Och det finns enligt utskottsmajoritetens mening ingen som helst anledning att misstänka att de myndigheter som är berörda inte skulle ha ambitionen — och även skulle försöka förverkliga ambitionen — att skapa och få dit sysselsättningsobjekt. Beträffande vägarbetena i det här området kan sägas att det på ett begränsat avsnitt av den aktuella vägen pågår en viss upprustning. Här har tidigare i dag i debatten talats om pågående utredningar, som kan väntas avge förslag vilka snabbt skulle kunna förverkligas. Sålunda väntas de sakkunniga för planering av turistanläggningar och friluftsområden snart lägga fram ett program för vägarna.

Enligt utredningens planer kommer senare att presenteras ett mera långsiktigt förslag, och vi har just inhämtat upplysning om att ett program för Vindelälvsområdets utnyttjande turistiskt är att vänta på nyåret 1972. Man räknar med att det material som arbetas fram till grund för den här utredningens ställningstagande skall kunna utnyttjas även vid planeringen av insatser som berör andra näringar än turismen. Det finns alltså, vill jag betona, en hel rad saker i gång för det här speciella området.

Med hänsyn till att hithörande frågor för närvarande är under utredning och förslag ganska snart kommer att presenteras och med hänsyn till de så sent som förra året beslutade lokaliseringspolitiska stödformerna har utskottets majoritet inte funnit att det finns anledning för riksdagen att just nu ta några nya initiativ när det gäller det här speciella området och i den här frågan. Herr talman! Jag ber med vad jag här anfört att få yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.

I statsverkspropositionen har redovisats resultaten för den gångna femårsperioden, men det kan ju ha ett intresse att se vad vi uppnått under den relativt korta tid som den nya ordningen har tillämpats. Jag vill konstatera att vi har kunnat se en relativt positiv utveckling. Lokaliseringsstöd har beviljats 198 företag med sammanlagt 293 miljoner kronor. Därav har 40 miljoner kronor utgått i bidrag och 253 miljoner i lokaliseringslån. Det totala investeringsbelopp som har åstadkommits genom att företagen också har skjutit till medel har uppgått till 669 miljoner kronor. Av de 198 företagen ligger 161 inom stödområdet. Det beräknades att det sysselsättningstillskott som vi skall erhålla genom denna satsning uppgår till 3 300 årsarbeten, därav 2 400 inom stödområdet. Hela 98 procent av bidragen och 78 procent av lånen faller på företag inom stödområdet. Jag kan också nämna att 45 procent av bidragsbeloppet gick till det inre stödområdet och 24 procent av lånebeloppet. Det kan också finnas anledning nämna de nya särskilda stödformer som införts. 17 företag har fått lånegaranti för rörelsekapital. Det rör sig om fyra miljoner kronor. 19 företag har fått ersättning för flyttning av maskiner i samband med etablering. Kostnaderna uppgår till 2,3 miljoner kronor. Låt mig också nämna några siffror beträffande det särskilda sysselsättningsstöd som gäller för det inre stödområdet. Fram till april i år har 102 företag fått stöd med nära 3,5 miljoner kronor. Det avser den ökning av personalen som skett inom företag inom det inre stödområdet under 1970. Det är således en faktisk ökning av antalet anställda i företagen. Detta motsvarar en ökning med 694 årsarbetare. Jag kan tillägga att det fortfarande finns 55 ansökningar som ännu inte är behandlade. Därför kan man ha anledning att anta att vi kom ganska nära verkligheten när vi beräknade, att detta stöd skulle utgå till ungefär 1 000 anställda och att det skulle kosta sammanlagt 5 miljoner kronor. Det blir sannolikt däromkring som resultatet slutligen kommer att ligga. Hur har den ökade sysselsättningen fördelats på de olika länen? Vi finner att det i Kopparbergs län tillkommit 64 årsarbetskrafter, i Gävleborg 48, i Västernorrland 85, i Jämtland 160, i Västerbotten 180 och i Norrbotten 158. När jag lyssnat till denna debatt har jag förvånat mig över hur man — kanske särskilt från centerpartiets men också från folkpartiets sida — gjort stor sak av de reservationer som man fogat till detta betänkande. Jag skulle gärna se att om man nu vill något helt annorlunda än vad utskottsmajoriteten och regeringen vill, att man också gett ett klarare besked om vad man egentligen vill åstadkomma. Vad är det för medel utöver dem som statsmakterna redan har beslutat om som skulle ge oss underlag för en regionalpolitik som i det praktiska livet på något mera väsentligt sätt skiljer sig från den politik som vi nu för? Man skulle naturligtvis kunna inrätta vår ekonomi och vår sociala politik på ett sådant sätt att vi skulle kunna realisera nästan vilka mål som helst som vi ställer upp för låt säga Norrland eller för skogslänen, men det skulle förutsätta en mycket stark dirigering av investeringar och produktion. Därför är det helt lättsinnigt, tycker jag, när man talar om att skriva in en målsättning, om man inte då också förenar detta med någon form av styrmedel eller någon form av lockmedel som skulle kunna ge dessa resultat. Det tycks som om de borgerliga partierna drar sig för att dra ut konsekvenserna av vad man säger. Det kanske bäst kommer till uttryck när man ser kommentaren till den kommunistiska motionen där det krävs en ny regionalpolitik. I den motionen krävs faktiskt en hel del maktmedel som skulle bli nödvändiga att tillgripa om vi skulle kunna föra en helt annorlunda regionalpolitik än den vi för närvarande för. Detta avfärdar de borgerliga ledamöterna med att säga att det då skulle bli tal om en statlig detaljstyrning av alla investeringar i näringslivet, och det vill man inte vara med om — en sådan politik kan inte förenas med den sociala marknadsekonomin, som måste gälla för näringslivet. När en sådan deklaration görs frågar man sig naturligtvis vilka andra medel man skulle kunna använda; om man inte skall styra, vad skall man då göra i stället? Jag är förvånad över att man försöker göra en så stor sak av reservationerna och menar att man representerar ett helt annat tänkesätt, en helt annan viljeinriktning än den som regeringen och utskottsmajoriteten företräder. Man borde ha klargjort vad man syftade till. Om oppositionen vill lägga en annan vikt på de regionalpolitiska åtgärderna, exempelvis på hur man skall handla i fråga om utvecklingen i storstäderna, borde man ha uttryckt det annorlunda. Men man vill egentligen liksom majoriteten bara dämpa utvecklingen i storstäderna. Ty man menar väl inte, när man talar om ett så långt möjligt decentraliserat samhälle, att man därmed också har sagt att nu skall det definitivt sättas stopp för utvecklingen i Stockholms-, Göteborgseller Malmöregionen? Något sådant har man inte vågat uttala. Det gör man visserligen här i talarstolen; herr Stridsman gjorde det vårdslöst och sade att ”vi vill sätta stopp”, men man har inte i reservationerna vågat uttrycka den åsikten. Inte heller har man sagt vilka medel vi borde använda — totalförbud mot investeringar eller vad det nu skulle vara som är annorlunda än det som vi har i dag. Herr talman! Jag skall nöja mig med denna korta kommentar; jag antar att flera som kommer efter mig i talarstolen får anledning att polemisera mot en del av reservationerna. Jag övergår då till att ge svar på de interpellationer som är ställda. Fru Marklund har frågat mig om jag vill medverka till att statsmakterna tillmötesgår de norrbottniska länsplanerarnas krav på förstärkta regionalpolitiska åtgärder i länet och hur jag ser på idén att göra Norrbotten till en försöksregion för en kraftig sysselsättningsinsats på kort tid. Båda de förslag som interpellanten aktualiserar i sin fråga har framförts i Länsprogram 1970 för Norrbottens län. Jag vill erinra om att programmet nu föreligger endast i preliminärt skick och att remissbehandlingen ännu inte är avslutad. Avsikten är att detta program tillsammans med liknande program från andra län skall utgöra underlag för det landsomfattande regionala program som avses att föreläggas riksdagen under 1972. Jag är inte beredd att ta ställning till förslag av den omfattning som berörs i interpellationen förrän en överblick över alla länens förslag föreligger. Självklart kan jag emellertid vitsorda att behovet av regionalpolitiska insatser i Norrbotten är stort, och våra ansträngningar att genom konkreta åtgärder förbättra situationen i länet skall inte minskas i avvaktan på framläggandet av det regionalpolitiska handlingsprogrammet. Det är min övertygelse att vi, inte minst genom de nya medel som har tillkommit i den regionala politiken — jag tänker då främst på transportstödet och sysselsättningsstödet — framöver skall kunna se betydligt större resultat av våra ansträngningar än som hittills varit fallet. Herr talman! Herr Gustavsson i Alvesta har frågat mig om regeringen är beredd att skyndsamt ompröva regionalpolitiken i syfte att ge kommunblock och storkommuner, som har vikande sysselsättning och befolkningsutveckling, möjligheter till ett differentierat näringsliv, som kan utgöra grunden för en stabiliserad befolkningsmässig och ekonomisk utveckling. Syftet med kommunindelningsreformen är som interpellanten påpekar att man genom att föra samman tätorter och landsbygdsområden bildar kommunala enheter som så långt de regionala förhållandena medger kan få en mera stabiliserad utveckling än de tidigare mindre kommunerna. Vid planeringen för landets indelning i kommunblock utgick man ifrån att varje block skulle ha ett visst minimiunderlag i befolkning. Detta innebar emellertid inte att de skilda kommunblocken garanterades ett framtida befolkningsunderlag som motsvarade detta minimital. Det förutsågs i planeringen att risk för en ogynnsam befolkningsutveckling förelåg i många av kommunblocken. De stora avstånden i vissa delar av landet motiverade att man accepterade att vissa av de nybildade kommunblocken hade ett svagt befolkningsunderlag. I propositionen 185 år 1964 om den aktiva lokaliseringspolitiken uttalades att en lämplig framgångslinje var att välja orter för lokaliseringsstödet bland kommunblockscentra. Det framhölls emellertid samtidigt att detta inte fick uppfattas så att varje centralort automatiskt kunde påräkna stödåtgärder. Tvärtom betonades nödvändigheten av att insatserna koncentrerades med hänsyn till de begränsade resurserna. Samhälleliga stödåtgärder för att få till stånd ny eller ökad industriell verksamhet kunde komma i fråga bara på ett begränsat antal orter. Samma synsätt låg också till grund både för ställningstagandena till Länsplanering 1967, som enhälligt godtogs av 1969 års riksdag, och för måldiskussionen i propositionen 75 år 1970 om den fortsatta regionalpolitiska stödverksamheten. Det är riktigt som interpellanten framhåller att det finns kommunblock med vikande utveckling i hela landet, alltså även utanför stödområdet. I södra Sverige blir emellertid följderna av detta i allmänhet mindre svåra, eftersom expanderande områden med tillgång till service och sysselsättningsmöjligheter finns inom rimliga avstånd. De största problemen uppstår i de mera glest befolkade norra delarna av landet. Vid riksdagsbehandlingen förra året av förslaget om den fortsatta regionalpolitiska stödverksamheten rådde enighet om att man i stödverksamheten skulle prioritera dessa delar av landet. Det konstaterades också att kommunblock med negativ utveckling utanför stödområdet i allmänhet är väl belägna i förhållande till orter med sysselsättning och service som kan antas bestå på längre sikt. Som utgångspunkt för det regionalpolitiska handlandet i dessa delar av landet kunde man därför i huvudsak acceptera de prognoser som länsstyrelserna hade gjort och som byggde på en framskrivning av de nuvarande utvecklingstendenserna. Det finns enligt min uppfattning inte anledning att nu ompröva dessa ställningstaganden. Jag vill emellertid erinra om att länsstyrelserna i arbetet med Länsprogram 1970 inventerar vilka åtgärder som behöver vidtas för att lösa problem i olika kommunblock. Riksdagen får ta ställning till länsprogrammen bl.a. i anslutning till det regionalpolitiska handlingsprogram för hela landet som beräknas bli redovisat hösten 1972. Därvid kan givetvis aktualiseras åtgärder som kan påverka utvecklingen i positiv riktning i de skilda kommunblocken. Herr talman! Herr Nilsson i Agnäs har frågat om jag vill medverka till att en ny industri förlagd till kommun i Västerbotten erhåller sysselsättningsstöd med anledning av statsutskottets skrivning i sitt betänkande nr 103 år 1970 om att beakta svårigheter vid geografiska områdesavgränsningar. Vid avgränsningen av det inre stödområdet har framför allt fyra kriterier kommit till användning. För det första har det ansetts motiverat att områdets gräns inte dras alltför nära det allmänna stödområdets södra gräns, vilket skulle medföra en mycket skarp övergång mellan de delar av landet där lokaliseringspolitiskt stöd inte utgår och det inre stödområdet där speciella stimulansåtgärder behöver vidtas. För det andra har det varit nödvändigt att undanta det mera expansiva område som ligger omedelbart intill Norrlandskusten. För det tredje har starka skäl talat för att gränsen för det inre stödområdet bör följa kommunblockens gränser. Ett fjärde motiv har varit att gränsen bör göras så bestämd, att stödet utövar en verkligt stimulerande effekt på sysselsättningen inom det inre stödområdet. En flytande gräns skulle väsentligt förringa denna effekt. Beträffande kommunblocken vill jag erinra om att det redan i 1964 års proposition om en aktiv lokaliseringspolitik underströks, att kommunblocken utgjorde de minsta regionala enheter som lokaliseringsorganen borde arbeta med vid utredningar och bedömningar rörande behovet av lokaliseringspolitiska stödåtgärder. Utvecklingen under senare år har ytterligare understrukit kommunblockens betydelse inom den regionala politiken som minsta planeringsenheter och bärare av de lokala samhällsfunktionerna. I och med att de nya kommunerna färdigbildas framstår det som än mera motiverat att i detta sammanhang knyta till de enhetliga näringsgeografiska områden som kommunerna utgör. Vid avgränsningen av det inre stödområdet har dessa synpunkter varit vägledande. Självfallet har även det av interpellanten åberopade utskottsutlåtandet beaktats i sammanhanget. Vid den avvägning som gjordes vid gränsdragningen i Västerbottens län befanns emellertid att syftet att skapa en effektiv servicestruktur kunde tillgodoses i samtliga fall utan att kommunblocksgränserna behövde frångås.

Herr talman! Jag vill först tacka inrikesministern för svaret på min interpellation. Problemet med undersysselsättning är ju inte längre någonting exklusivt för Norrlandslänen. Så sent som i går hade inrikesministern anledning att här i kammaren med ett antal interpellanter diskutera arbetslöshet och sysselsättningsskapande åtgärder i olika delar av landet. Med tanke på det kan jag i och för sig förstå att inrikesministern inte nu vill ta ställning till förslag som rör enskilda län. Jag noterar också hans hänvisning till det landsomfattande regionala program som vi har att emotse nästa år. En riksplanering har ju för övrigt länge krävts från mitt partis sida, och vad som enligt vår mening skall ingå i en sådan planering har vi i olika sammanhang redovisat. Som herr Svensson i Malmö nämnde i ett genmäle tidigare under debatten har vi väl inte någon större tro på att Länsprogram 1970 kan bilda utgångspunkt för en planering av det slag som vi avser, eftersom Länsprogram 1970 i så hög grad baseras på Länsplanering 1967 med dess enligt vår mening helt otillräckliga målsättning. Men det skall jag inte gå djupare in på nu. Även om Länsprogram 1970 bara föreligger i preliminärt skick och fortfarande remissbehandlas, så är sannerligen problemställningarna i programmet för Norrbottens del allt annat än preliminära. Arbetslöshet och avfolkning har så länge varit reella företeelser i vårt län att vi nu kommit fram till ett läge där betydelsen i ordet katastrof inte ter sig ett enda dugg främmande. Under de senaste fem åren har ca 22 000 människor flyttat från länet. Flyttningsförlusterna kan till allra största delen hänföras till åldrarna under 30 år. Förskjutningarna i åldersfördelningen har för länet lett till att antalet personer som är 45 år och äldre har ökat med mer än 10 000 mellan åren 1960 och 1969, samtidigt som antalet personer yngre än 45 år minskat med i runt tal 15 000. Trots att de flesta kommunblocken i länet har kunnat notera folkmängdsminskningar har överallt antalet personer över 45 år ökat. Även om Norrbottens län fortfarande uppvisar en åldersstruktur som är något ungdomligare än hela rikets är läget mycket alarmerande. Och då dessutom förändringen av denna struktur bara fortsätter att accelerera, så torde stå klart att det är fullt realistiskt att säga att en fortsättning av denna utveckling leder till katastrof. Det är mot den bakgrunden som man i Länsprogram 1970 tar upp behovet av åtgärder som kan bidra till att lösa problemen. Det är naturligt att det närmast ställs krav om åtgärder som snabbt kan ge betydande sysselsättningseffekter, men det framhålls också att det i det längre tidsperspektivet krävs sådana insatser att lösningen av länets balansproblem inte framstår som ett ohållbart provisorium. Det har i något sammanhang från länets planeringsmyndigheter sagts att länet står inför en skiljeväg: nu krävs snabba och kraftiga åtgärder om inte utvecklingen skall leda till att Norrbotten kommer i den situationen, då det inte längre är angeläget med nya industrietableringar, eftersom det inte finns arbetskraft till de befintliga industrierna. Det står ju nu alldeles klart att länet inte tål att i ytterligare flera år avtappas på de mest produktiva åldersklasserna. Det här är omständigheter som är väl kända. De har framförts och dryftats i åtskilliga års regionalpolitiska debatter. Det fanns därför ingen anledning för mig eller någon annan att vänta annat än att inrikesminis Nr 76 tern i sitt svar skulle säga att han var överens med oss om behovet av Onsdagen den ökade regionalpolitiska insatser i Norrbotten. Men jag har i min 5 maj 1971 interpellation tagit upp förslag som jag finner värda att närmare granska. — — pen idé som jag därvid gått ut ifrån formuleras så här för Norrbottens del Regional utveckling i Länsprogram 1970:”Med tanke på betydelsen på sikt av att Norrbotten fungerar gentemot såväl riket som den enskilde individen vill Länsstyrelsen/Planeringsrådet understryka betydelsen av att statsmakterna förstärker de regionalpolitiska åtgärderna i länet. Norrbotten kan lämpligen utgöra en försöksregion för en kraftig sysselsättningsinsats på kort tid.” Inrikesministern vill, som sagt, inte ta ställning till dessa förslag. Men just när det gäller Norrbotten tycker jag nog att han skulle ha möjlighet att göra det dels med tanke på den utveckling som jag kort redogjort för och som alltså kräver snabba insatser, dels med tanke på Norrbottens särställning när det gäller statlig företagsamhet. Att ansluta sig till tanken om Norrbotten som en försöksregion för särskilda sysselsättningsinsatser borde därför inte vara svårt, och ännu mindre svårt borde det väl vara att åtminstone redovisa en uppfattning om detta förslag. Det transportoch sysselsättningsstöd som inrikesministern hänvisar till förväntas visst ge resultat. Men situationen i Norrbotten kräver åtgärder av helt andra dimensioner än tidigare, och de måste dessutom få en helt ny principiell inriktning, som gör uppbyggnaden av nya statsägda industrier till det väsentliga, samtidigt som man naturligtvis skall fortsätta att ge stöd till andra industrier som förlägger sin verksamhet till länet. Behovet av styrning i det sammmanhanget har herr Svensson i Malmö varit inne på, och jag vill för min del bara betona att det inte också i fortsättningen får vara så att smulor av investeringarna faller på Norrbottens del, medan andra delar av landet, där sysselsättningssituationen inte är lika allvarlig, får de avgörande bitarna. Vi vill, som inrikesministern nyss alldeles riktigt konstaterade, ge staten helt andra befogenheter än den hittills har haft eller velat använda sig av, och jag noterar de borgerligas oroliga reservation på den punkten. Detta att göra Norrbotten till en försöksregion för en kraftig sysselsättningsinsats bör allvarligt ses som ett sätt att göra slut på arbetslösheten och maximalt ta till vara länets resurser. Med vetskap om opinionen bland Norrbottens befolkning och bland de kommunalpolitiker som nu är i färd med att avge yttranden till Länsprogram 1970 kan jag säga att vi i riksdagssammanhang får anledning att återkomma till de här frågorna. Men jag anser fortfarande att inrikesministern borde ha kunnat redovisa sin syn på dessa förslag. Jag tror att det var herr Nilsson i Östersund som i den tidigare diskussionen i dag sade sig sakna en förnyelsens vind i den regionalpolitiska debatten. Jag vill inte påstå att de förslag som jag har baserat min interpellation på i och för sig är så nya att man kan ge dem beteckningen förnyelsens vind, men otvivelaktigt skulle ett genomförande av de förslagen ändå blåsa in litet nytt liv i Norrbotten — och det behöver Norrbotten!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

Kommunerna skulle inrymma flertalet av de anordningar som bör ingå i den kommunala verksamheten. De skulle hållas samman av en spontan intressegemenskap kring centralorten och ge utrymme för ett differentierat näringsliv, som kan utgöra grunden för en stabiliserad befolkningsmässig och ekonomisk utveckling. Reformen inriktades alltså vid principbeslutet på att kommunerna skulle bygga på bestående näringsgeografiska enheter. Den utveckling som ägt rum under 1960-talet och den situation som många kommuner i dag befinner sig i bekräftar dock att man inte lyckats med att uppfylla dessa principer och intentioner. Den förda regionalpolitiken har inte kunnat tillgodose de syften och den målsättning som man hade 1962. Detta har bekräftats av 1967 års länsprognoser och nu senast genom de länsprogram som nu håller på att upprättas. I min interpellation har jag tagit mitt hemlän, Kronobergs län, som exempel. Från den 1 januari i år är kommunreformen i sin helhet genomförd, och länet har nu åtta kommuner. I fyra av dessa kan läget bli oroande, särskilt om inga åtgärder sätts in för att vända utvecklingen. I de kommunerna är jordbruket ett utpräglat småbruk med omfattande omstrukturering. Av Länsprogram 1970 framgår att man väntar en betydande nedgång i antalet sysselsatta i jordoch skogsbruk, och den minskningen uppvägs inte av en ökning i sysselsättningen inom andra näringar. Om dessa kommuner skall kunna fungera och uppfylla de intentioner man hade vid principbeslutet 1962, så måste det ökade satsningar till på skilda områden. Inrikesministern säger nu i sitt svar bl.a.: ”Vid planeringen för landets indelning i kommunblock utgick man ifrån att varje block skulle ha ett visst minimiunderlag i befolkning. Detta innebar emellertid inte att de skilda kommunblocken garanterades ett framtida befolkningsunderlag som motsvarade detta minimital.” Men, herr statsråd, jag utgår från att vad som då anfördes, att varje block skulle ha ett visst minimiunderlag i befolkning, i alla fall skall betyda något, inte bara att man låter det gå! Och för att dessa kommuner skall kunna fungera måste man skapa en ordentlig service. När man bildat dessa nya kommuner från den 1 januari har det ju skett med Kungl. Maj:ts godkännande och beslut. Då förutsätter jag att statsmakterna har menat allvar med dessa nya kommunbildningar. Då måste det, menar jag, vara följdriktigt att statsmakterna medverkar till att skapa förutsättningar för att dessa kommuner skall kunna fungera. Nu säger statsrådet: ”Det är riktigt som interpellanten framhåller att det finns kommunblock med vikande utveckling i hela landet, alltså även utanför stödområdet. I södra Sverige blir emellertid följderna av detta i allmänhet mindre svåra, eftersom expanderande områden med tillgång till service och sysselsättningsmöjligheter finns inom rimliga avstånd.” Jag medger att det ligger en del i detta resonemang, men jag vill fråga: Vad menar statsrådet med rimliga avstånd? Jag har nämligen exempel från mitt eget län att om avstånden blir för stora, så blir intresset för pendling minimalt, vilket verkar hämmande för en bosättning i den aktuella kommunen. Statsrådet åberopar föregående års riksdagsbehandling angående den regionalpolitiska verksamheten och säger: ”Som utgångspunkt för det regionalpolitiska handlandet i dessa delar av landet kunde man därför i huvudsak acceptera de prognoser som länsstyrelserna hade gjort och som byggde på en framskrivning av de nuvarande utvecklingstendenserna.” Jag vill säga att det är just dessa prognoser som ofta har en negativ inverkan på dessa svaga kommuner. Prognosskrivarna har nämligen dragit sina kurvor med utgångspunkt från — jag har exempel på detta — en tidpunkt när ett område exempelvis saknade acceptabla vägar. När det sedan visat sig att kommunikationerna förbättrats skapas också helt andra möjligheter för näringslivets utveckling. Det tog man inte hänsyn till vid prognosskrivandet i de prognoser som lades fram 1967. De här prognoserna har ur psykologisk synpunkt ofta en negativ effekt, eftersom företagare helt naturligt ställer sig mycket tveksamma till både nyetablering och vidareutveckling av företag i kommuner som beräknas mista en betydande del av sin befolkning under en femeller tioårsperiod. Man bör i stället klart ange att detta är situationen i dag men att vi är beredda från samhällets sida att vända på utvecklingen och göra satsningar för att det skall kunna ske. Därför menar jag att det är nödvändigt att lokaliseringsstödet byggs ut även till sådana här områden — det gäller lån och det gäller bidrag — för att vi skall kunna upprätthålla ett befolkningsunderlag och för att vi skall kunna skapa sysselsättning. I dessa bygder där en betydande del av de förvärvsarbetande har varit sysselsatta i jordoch skogsbruk är frågan om sysselsättning för den kvinnliga arbetskraften mycket betydelsefull. Många gånger har dessa kommuner ett ensidigt näringsliv. Därför är det oerhört viktigt att man kommer fram till att man kan få någon form av stöd och insatser via de lokaliseringspolitiska medlen. Nu säger inrikesministern att det enligt hans uppfattning inte finns anledning att ompröva det ställningstagande som är gjort. Jag anser med utgångspunkt från situationen i dag i många kommuner att det finns anledning att verkligen titta på detta. Men det är klart att det inte bara är de rent lokaliseringspolitiska insatserna utan även många andra insatser som är betydelsefulla i detta sammanhang. Det gäller t.ex. servicesidan. Därvidlag vill jag särskilt nämna kommunikationerna. Utbyggnaden av dessa är ju väsentlig och en grundförutsättning för att näringslivet skall kunna fungera, för att det skall bli en tillfredsställande utbyggnad och för att vi skall kunna få ett tillfredsställande befolkningsunderlag. Men hur är det i vissa kommuner? Jo, trots att kommunreformen varit aktuell i tio år finns det alltjämt många kommuner där kommunikationerna mellan de olika gamla kommunerna och centralorten är mycket undermåliga. I de diskussioner som fördes i samband med kommunblocksreformen har jag för mig att kommunikationerna var en mycket väsentlig fråga. Jag tror att de flesta Nr 76 kommunalmän då fick den uppfattningen att det skulle göras ordentliga satsningar för att lösa vägfrågan och skapa goda kommunikationer mellan de olika kommundelarna och kommunens centralort. Jag skulle kunna anföra flera exempel men nöjer mig med ett från mitt eget län. I en av Regional utveckling dessa svaga kommuner har man en väg på mellan en och en och en halv mil som utgör förbindelse till centralorten och som är mycket dålig. Inte mindre än tre kommunikationsministrar har åkt på denna väg — det skedde under 1960-talet och senast förra året — men ännu har det inte anslagits några pengar till denna väg. Med det vägbyggnadsprogram som vägplanen förutsätter ser det ganska mörkt ut även för framtiden. Kommunikationerna är alltså väsentliga, och jag anser att samhället har stora möjligheter att på detta område hjälpa dessa kommuner. Ett annat område är bostadsbyggandet. Det har tidigare talats om styrning, och i fråga om bostadsbyggandet har det faktiskt förekommit en styrning som gjort att många av dessa kommuner inte på långt när fått sitt behov av bostäder tillgodosett. Detta har också inverkat negativt på nylokaliseringen, Detta är en fråga som är mycket viktig i detta sammanhang. Frågan om skatterna är också väsentlig. En av de kommuner jag nämnt hör till de kommuner i södra Sverige som har det allra sämsta skatteunderlaget, betydligt sämre än många kommuner inom de nuvarande stödområdena. Om vi inte förbättrar sysselsättningsmöjligheterna kommer en sådan kommun i den situationen att den på litet längre sikt inte kan uppehålla servicefunktionerna eller över huvud taget fungera. Dessa kommuner nybildades ju den 1 januari 1971, och jag kan inte förstå annat än att det var statsmakternas mening att de skulle kunna utvecklas och fungera. Det är därför nödvändigt med lokaliseringspolitiska insatser, och det är nödvändigt att se till att kommunikationerna blir acceptabla och att bostadsbyggandet får en tillräcklig omfattning. Dessa tre områden anser jag vara mycket viktiga när det gäller att skapa förutsättningar för dessa kommuner att fungera. Jag vill sedan notera att inrikesministern i slutet av sitt interpellationssvar säger att det i arbetet med Länsprogram 1970 givetvis kan ”aktualiseras åtgärder som kan påverka utvecklingen i positiv riktning i de skilda kommunblocken”. Jag förutsätter att Länsprogram 1970 skall följas upp i vissa handlingsprogram. Jag hoppas att man då tar hänsyn till detta och medverkar till att vi verkligen får förslag till åtgärder som kan ge kommunerna möjligheter att fungera i fortsättningen.

Herr talman! Jag tackar inrikesministern för svaret på min interpellation. Det är glädjande att det kom så snabbt, även om jag inte hade väntat att det skulle komma mitt i denna debatt. Min interpellation avser ett aktuellt fall, en detalj som kan belysa ett större fält. Jag finner inte svaret negativt, men jag tycker att det kräver ett förtydligande. Statsrådet säger i slutet av svaret att det utlåtande jag åberopat självfallet beaktats även vid avgränsningen av det inre stödområdet i det 103 län jag representerar, alltså Västerbottens, och i den kommun det är fråga om. Vidare heter det: ”Vid den avvägning som gjordes vid gränsdragningen i Västerbottens län befanns emellertid att syftet att skapa en effektiv servicestruktur kunde tillgodoses i samtliga fall utan att kommunblocksgränserna behövde frångås.” ”I samtliga fall” är ett påstående, som jag vill göra en stark invändning emot. Av de fyra kriterier som statsrådet anför berör väl inte det första direkt den fråga som jag har fört på tal. Men det andra kriteriet, där det står att ”det varit nödvändigt att undanta det mera expansiva område som ligger omedelbart intill Norrlandskusten”, vill jag gärna ta upp. Vi skall se på det fall min fråga är föranledd av. Jag har en bild, som jag skall be att få visa på kammarens TV-skärm för att förtydliga mitt resonemang. Det är en karta över Västerbottens län, och jag har skuggat ett område där, nämligen halva det kommunblock det gäller. Detta område, Bjurholms nuvarande kommun, ligger väster om den centralort, Vännäs, som skall bli huvudort i den nya kommun, till vilken Bjurholms nuvarande kommun skall föras 1974. Avståndet från detta skuggade område till kusten bör jämföras med motsvarande avstånd i fråga om kommunblocket Vindeln strax norr om Bjurholm samt Malåblocket. Om man då jämför med t.ex. Vindelns kommun, som får sysselsättningsstöd av detta slag — det har jag i och för sig ingenting emot — finner man att tätorten där ligger ungefär 50 kilometer från Umeå. Det är riktigt, säger jag, att Vindeln får stöd, men det är inte rättvist att Bjurholms kommun, där tätorten ligger 60 kilometer från kusten och Umeå, inte får det. Dess västliga del ligger längst bort från Umeå, ungefär 100—110 kilometer från den stad som egentligen kastar sin skugga och gör att kommunen inte får sysselsättningsstöd. Vid de undersökningar som under de senaste åren har gjorts för en eventuell lokalisering av en kriminalvårdsstyrelsens vårdenhet till Norrland uppvaktade vi från Bjurholms kommun — den plats som råkar bära det krångliga namnet Agnäs, som herr Holmqvist ibland uttalar ”Angnäs”, ligger nämligen inom denna kommun — byggnadsstyrelsen och sade att vi gärna ville se att denna nya anstalt, eller vad den skall kallas, skulle komma till kommunen. Då svarade man nej, ty vår kommun låg för långt ifrån kusten. Den var för avlägset belägen från Umeå. Nu ligger samma socken för nära. När det står i svaret att syftet ”att skapa en effektiv servicestruktur” kunde tillgodoses här, menar vi att så inte är fallet. Det har visat sig mycket svårt att få industri, företag och sysselsättning till kommunen. Kommunens förtroendemän, i kommunstyrelsen, är dugliga och ambitiösa människor, som inte har suttit med armarna i kors. Det duger inte, säger Norrlandsförbundet, att sitta med armarna i kors om man skall rädda Norrland. Men det har inte varit uppmuntrande för dem att finna, när de har lyckats få intresserade företag att lägga sysselsättningsskapande objekt till kommunen, att det stöd som kommunen har räknat med inte får utgå. Det betyder i vissa fall att intresserade företag drar sig tillbaka, och när kommunen nu för att rädda en etablering till kommunen måste lämna garantier för att den själv betalar motsvarande belopp per anställd synes det inte rättvist. Jag tycker att detta belyser svårigheterna med lokaliseringspolitik. Så tar vi kriteriet nr 3 i statsrådets svar, nämligen att starka skäl har ”talat för att gränsen för det inre stödområdet bör följa kommunblockens gränser”. Det står ”bör”. Inte heller herr Holmqvist torde läsa ”skall”. Det står alltså inte ”skall följa”. Jag går med på att det bör vara så, men här har vi nu ett fall, som visar att det är väl att det står ”skall” i det utskottsbetänkande som är aktuellt i denna fråga. I svaret står vidare att det framstår ”som än mera motiverat att i detta sammanhang knyta till de enhetliga näringsgeografiska områden som kommunerna utgör”. Jag läser det som ”kommunblocken utgör”, eftersom det väl måste vara meningen. Men strukturen är i det fall som jag här tagit upp inte enhetlig. Den staden mera närliggande kommundelen har ju genom sin närhet till Umeå ganska stora favörer, har mycket bättre kommunikationer och även större förutsättningar för jordbruk i det område där Vindelälven och Umeälven möts. Bjurholms näringar är också jord och skog, men det är litet andra förhållanden där i alla fall. Den strukturomvandling som vi har upplevt har gått mycket hårt åt dessa näringsgrenar i socknen. Kommunen har svårt att få några andra. När nu ändå vissa företag vill komma dit därför att det finns gott om bra arbetskraft där, god miljö, vacker natur osv. bör inte blockgränsen utgöra hinder. Jag har här en liten informationsskrift från inrikesdepartementet, som jag tycker är alldeles utmärkt. Det står där på sista sidan under rubriken ”Hur är det att etablera sig inom stödområdet?” att undersökningar har visat att ”samarbetet med kommunala myndigheter är mycket gott” och att ”den nya personalen” — den som man får där uppe — ”är ansvarsmedveten och positiv. Rörligheten är genomgående låg.” Detta gör att inga hinder bör resas då företag verkligen vill etablera sig där. Statsrådet säger i svaret att det i propositionen år 1964 underströks att kommunblocken utgjorde de minsta regionala enheter som organen i fråga skulle arbeta med vid sina beräkningar och utredningar. Även här står det ”borde”, inte ”skall”. Praktiska synpunkter måste emellertid vara avgörande, och då kan det hända att man måste gå mot denna regel. Här kommer utan tvivel praktiska synpunkter in. Sedan kan man ju undra vad det är som har fört den berörda kommunen till det block den skall tillhöra. Det är inte kommunens egen önskan. Skulle det företas en folkomröstning där, skulle befolkningen säga: ”Vi klarar oss bra på egen hand och kan ordna våra skolfrågor och annat ändå.” Dessutom kunde andra kombinationer tänkas som utslag av en omröstning. Jag vet att man i en grannkommun, som ligger längre in från kusten, har frågat befolkningen, som gärna vill gå samman med Bjurholm i stället. I det här fallet är det inte folkviljan som har bestämt resultatet av kommunsammanslagningen. I många fall har också kommunsammanslagningarna utan tvivel skötts på ett olyckligt sätt. Ytterligare en sak vill jag betona: kommunblocket är de facto inte skapat ännu. Först om tre år — alltså år 1974 — skall den kommun som nu inte får stödet gå upp i Vännäs, men redan nu får den lida av det. Det är sannerligen inte lätt att vara ansvarig i en kommunstyrelse. Befolk ningsutvecklingen har varit oroande. Stora ansträngningar har gjorts, och det såg ut att ljusna, men så kom sammanslagningen in i bilden. Jag tror att det är nyttigt att i en stor debatt om lokalisering ta upp en sådan detalj. Visar inte det aktuella fallet hur illa det ibland kan slå med åtgärder som staten sätter in — åtgärder som i och för sig är bra? Nu tror jag att inrikesministern, som jag ofta har talat med i riksdagen och som jag känner som en klok man, med verklig vilja att förstå problemen, skall hålla med mig. Jag utgåf från att han kan låta tala med sig, och jag förutsätter att det som här visat sig slå så galet skall kunna ändras. Det var intressant att höra hans uppräkning av de företag som hade fått 3,5 miljoner kronor just i den här stödformen, och att det fanns kvar 55 kommuner som man ännu inte har behandlat färdigt. Jag hoppas att den här kommunen kommer med igen och att det blir 56; rättvisan kräver det. Jag vill sedan, eftersom jag ändå skulle delta i den här debatten, säga några ord i anledning av det som i övrigt har anförts här. Herr talman! Jag vill instämma med herr Nordgren i hans anförande för en stund sedan. De norrländska representanterna för moderata samlingspartiet har väckt en rad motioner som visar på missförhållanden och redogör för konkreta åtgärder för att hjälpa de trakter i vårt land som drabbats så hårt av att en planering på ett tidigt stadium, vilken kunnat hindra den olyckliga befolkningsutvecklingen, har uteblivit. Balansen har rubbats till vissa landsdelars nackdel. Jag anser att man visade brist på förutseende när den stora expansionen kom efter det senaste världskriget. Jag skall inte lasta regeringen för detta — det är inte säkert att en annan regering hade gjort det bättre — men det är ett faktum att det var så. Man tänkte i det stadiet inte på att se till att alla delar av landet fick samma möjligheter. Den stora debatten kommer väl här i kammaren när vi skall ta upp frågan om utlokaliseringen av statliga verk. Jag vill dock redan nu betona nödvändigheten av att verkliga kraftåtgärder vidtas. När inrikesministern säger att vi inte talar om vilka styrmedel och lockmedel vi vill använda har han på sätt och vis rätt. Jag tycker att man, om man kommer med kritik, också bör ha förslag. Men jag vill säga till inrikesministern att hela den allmänna ekonomiska politiken betyder mest här. Jag tror att en riktig skattepolitik, som innebar möjligheter att göra skillnader mellan olika regioner, och en riktig ekonomisk politik i stort kunde medföra en förändring också för de här trakterna. Han frågar om vi vill dämpa storstädernas utveckling. Jag håller med honom om att ingen direkt vågar säga detta. Men om en politik förs som gör att människor vågar satsa på sådana områden, där man tidigare inte har satsat, dämpar man därigenom självklart storstädernas tillväxt. Om landets befolkning finner möjligheter till utkomst, till bosättning i trivsam miljö där man kan sprida sig mera, tror jag inte det föreligger någon risk för att de tätorter, som vuxit alltför snabbt skall fortsätta att växa på samma sätt. Länsprognoserna visar nedslående resultat. Vi kan ta prognosen för vårt län från år 1967. I måndags hade vi en konferens i Skellefteå, där servicenäringarnas företrädare informerade om sina farhågor. Tendensen ger mycket sämre siffror än man kunde förutse. Skellefteå ligger ändå i kustregionen; det är värre på andra orter. För min del uppfattar jag också avvecklingen av det svenska jordbruket som ett hot mot hela landets säkerhet och försörjning. I torsdags behandlade kammaren jordbruksutskottets betänkande nr 26 och den avstyrkta motionen nr 270, där jag stod som en av undertecknarna, Tiden var då inte lämplig för debatt, och vi har också haft många debatter förr i den frågan. Jag vill emellertid understryka att Sverige måste ha kvar sitt jordbruk, och jag anser att man faktiskt kan hjälpa Norrland genom att räkna med att vår försörjning under en kris ligger illa till och att det därför är nödvändigt att stödja jordbruket, alltså även i Norrland. Vi kommer att aktualisera denna fråga längre fram i en debatt just om stöd till Norrlands jordbruk. Till slut vill jag säga några ord om Vindelådalen, som flera talare redan berört. Jag motionerade i fjol om vägfrågorna, t.ex. väg 363, vilken nu behandlas i en motion från mittenpartierna. Jag har flera gånger talat med statsråden om saken, bl.a. med herr Holmqvist. Jag är en av dem som mycket tidigt ville framföra den meningen att Vindelälven inte skulle byggas ut. Jag fasthåller i dag vid detta, och jag har bara intagit denna enda ståndpunkt. Men lika visst som det är att utbyggnaden av en älv inte hjälper en bygd i längden, lika visst är det att denna bygd måste få hjälp. Riksdagsbeslutet av 1967 är förpliktigande. När herr Nilsson i Östersund jämställde problemet Ritsem med problemet Vindelälven gjorde han inte en adekvat jämförelse. Frågan ligger till på annat sätt när det gäller Vindelådalen. När fru Ludvigsson här framförde sina funderingar om att ingen i utskottet hade någon negativ inställning mot åtgärder i den bygden och talade om att en viss upprustning skett av vägarna, önskade jag att fru Ludvigsson skulle få göra en bilresa i stil med den jag gjorde i måndags kväll de sista tre milen på vägen ovanför Vännäs längs Vindelälven. Denna väg ligger alltså i relativ närhet av Umeå, men fru Ludvigsson skulle se hur fruktansvärt dålig den är. I sitt inlägg säger hon att det visat sig svårt att få företag hit upp. Med den allmänna service som givits åt bygden och med de dåliga kommunikationer som finns är det självklart att det blir svårt att få företag lokaliserade dit. I detta sammanhang är det vemodigt att tänka att regeringen överväger att låta SJ:s distriktskansli flyttas bort från vårt län och detta i ett läge då man söker efter etableringsobjekt. Man har här nämnt Stekenjokk. Jag undrar om inte Boliden skulle ha satt i gång brytningen, om man fått stöd. I Aitik i Norrbotten bryter Boliden malmer som är fattigare än Stekenjokkmalmen. Jag skulle tro att det än i dag är realistiskt att räkna med att folk kan beredas arbete i vårt län genom Stekenjokk. Jag vill yrka bifall till de reservationer, på vilka moderaterna skrivit sina namn, särskilt då reservationerna 6 och 11 vid utskottets betänkande.

Herr talman! Jag skall bara kort kommentera vad inrikesministern sade om det nya stödets positiva utveckling. Han nämnde vissa siffror på vad det hade gett i form av beräknade nya sysselsättningstillfällen. I det sammanhanget vill jag emellertid blicka litet bakåt, närmast på det meddelande som vi fick från inrikesdepartementet i början av detta år beträffande ökningen av antalet sysselsatta i Norrbotten. Det visade sig att man under femårsperioden hade beräknat en sysselsättningsökning med 1 258 arbetstillfällen, men att den faktiska ökningen i Norrbotten stannade på endast 498 nya arbetstillfällen på fem år. Det är enligt min mening en nedslående siffra. Får jag sedan säga några ord om våra reservationer till utskottets betänkande, vilka också inrikesministern tog upp i sitt anförande. Han anser att vi har gjort stor sak av dessa reservationer och han krävde ett klarare besked från oss. Men det är just i fråga om målsättningen som vi har reserverat oss. Vi har, herr inrikesminister, inte reserverat oss när det gäller medelsanvisningen. På den punkten tror jag att alla är ganska eniga. Vad man inte är enig om är just målsättningen för regionalpolitiken, och det är mot den vi har reserverat oss. Där har vi gett ett mycket klart besked om att det först bör finnas en regionalpolitisk målsättning, och när riksdagen har fastställt den är det också lättare att sätta in de medel som behövs. Inrikesministern ansåg att vi måste presentera någon form av styrmedel eller lockmedel om vi vill ha en aktivare regionalpolitik. Har vi inte från centern fört fram möjligheten av styrmedel i form av etableringskontroll eller investeringsavgifter i storstäderna? Samtidigt har vi dragit fram lockmedel. Jag behöver bara nämna frisläppandet av investeringsfonderna i lokaliseringspolitiskt syfte. Det är ett medel som har använts alldeles för litet de senaste åren. Speciellt för Norrbottens del är man ju glad för allt vad lokaliseringspolitiken har gett, men den har bara åstadkommit knappt 500 nya sysselsättningstillfällen under en femårsperiod. Däremot har frisläppandet av investeringsfonderna gett närmare 19000 nya arbetstillfällen. Vi behöver alltså bägge dessa stödformer. Jag vill till sist än en gång säga, att visst har vi tagit fram både styrmedel och lockmedel i lokaliseringspolitiken.

Herr talman! Jag begärde ordet med anledning av att inrikesministern ansåg att vi gjorde för stor sak av våra reservationer. Det är väl inte onaturligt om värderingarna i det avseendet är litet olika. Inrikesministern frågade efter våra medel. Herr Stridsman har ju alldeles nyss beskrivit våra krav på befolkningspolitiska ramar för alla de områden i vårt land där socialdemokraterna har sagt nej till dem. Vi är naturligtvis inställda på att anskaffa de erforderliga medlen för att uppnå en målsättning genom vilken man kan åstadkomma så goda miljöer och så bra levnadsbetingelser som möjligt för såväl storstäder som glesbygdsområden. Vår politik är kanske ännu mer nödvändig just för storstadsregionerna än för glesbygdsområdena, om det nu över huvud taget i det sammanhanget är möjligt att göra en sådan avvägning och värdering. Vi anser att regeringens politik är alldeles för fyrkantig. Åtgärderna kommer i många fall för sent. Herr inrikesministern behöver bara läsa våra motioner och reservationer här i riksdagen för att kontrollera vilka förslag vi har fört fram under årens lopp. När det gäller den praktiska hanteringen de allra senaste åren vill jag peka på centerpartisternas ställningstagande till regionplaneskissen för Storstockholm. Vårt parti var det enda som hade kurage att säga att vi anser att Storstockholm inte skall byggas ut så som prognosen avser. Det är en stor risk med dessa prognoser att de till sist och ofta ganska snart blir planer. I inrikesutskottet har vi konfronterats med detta bl.a. genom de uppvaktningar som tagit upp frågan om utlokaliseringen av verk från Stockholm och framhållit hur nödvändigt det är att stanna kvar i Stockholm därför att man har så vida planer på olika utbyggnader. Fyrkantigheten vill jag gärna exemplifiera med den jordbrukspolitik som förts under 1960-talet och som ju inte har passat för bl.a. Norrland. Skogspolitiken är ett annat exempel och naturvårdspolitiken i förening med jordbrukspolitik är ytterligare ett exempel på fyrkantigheten. Lokaliseringsoch näringspolitiken och arbetsmarknadspolitiken borde ha kunnat utformas på ett mera anpassligt sätt än vad som har skett. Den nyckelfråga som det nu framför allt gäller är de befolkningspolitiska ramar för varje område i vårt land, där regeringen i dag liksom under tidigare år säger nej. Det är vår värdering i stort som gör att vi tar upp denna fråga kanske litet mer ingående än vad inrikesministern anser befogat.

Herr talman! Först vill jag säga till fru Marklund att även om hon och kanske hennes parti inte fäster så stort avseende vid länsplaneringen — vi hörde ju det uppgivas — så tycks det ändå framkomma material som utgör ett gott underlag för framställningar här i riksdagen. Jag tycker att Länsprogram 1970 för Norrbotten är en utomordentligt väl utförd plan, Den är intressant och bra upplagd. De tankar som framförs har vi naturligtvis anledning att fundera över. Nu går vi igenom materialet, och det är inte bara den nyssnämnda länsplanen utan det är 24 stycken. Där finns olika uppslag och idéer om hur vi skall arbeta vidare, och vi får väl försöka ta vara på dem. Fru Marklund och ytterligare någon talare här har ställt frågan om hur det går i Norrbotten; utvecklingen har inte varit så gynnsam. Det var herr Stridsman som också pekade på det. Då vill jag erinra om att utav det stöd som jag redovisade här nyligen och som gällde de tre första kvartalen av innevarande budgetår, så faller en mycket betydande del just på Norrbotten. Under 1970 fattades flera beslut som avsåg Norrbotten. Det är inte bara ASSI som har fått stöd för sin utbyggnad utan det är också en rad enskilda företag. Lägger vi sedan till att Norrbottens Järnverk har. ett mycket stort investeringsprogram så är Norrbotten i dag kanske det län där vi har anledning att se med den största tillförsikten på möjligheterna till sysselsättning för exempelvis byggnadsarbetarna under den kommande sommaren och vintern. Där är så mycket igångsatt att det i varje fall avviker väsentligt från vad som gäller för andra län.

Nu är det ju så, det vet herr Gustavsson också, att vad jag sade här i mitt interpellationssvar var ett återgivande av vad som anförts i propositionen och som riksdagen fick acceptera, nämligen att det finns sådana kommuner där man inte kan räkna med att befolkningsunderlaget kommer att kunna upprätthållas. Det var ju också på det sättet att man redan från början av olika skäl fick acceptera betydande avvikelser i sådana bygder där kommunblocken skulle ha blivit alldeles ohanterliga om man benhårt hade hållit på denna princip. Jag skulle önska att jag hade förmågan att ge ett entydigt svar på frågan om de lämpliga avstånden i kommunblockssammanhang. Det växlar nämligen mycket starkt. Det är beroende av kvaliteten på vägar och även på andra omständigheter som spelar in. Jag har sett i länsplanerna att man ibland inte tar hänsyn till orter på andra sidan länsgränsen. Man har sagt att den egna orten som ligger kanske en mil från länsgränsen bör uppehållas därför att den är en utvecklingsort, men man beaktar då inte att det finns en ort på andra sidan kanske bara en halvmil från gränsen. Man ser liksom inte sambandet där. Vi räknar med att ett avstånd på tre mil inte är orimligt i dag, om det finns bra vägar. Planerarna rör sig också med en del andra begrepp. Jag skall gärna hålla med om att i vissa områden i södra Sverige — inte minst i de östra delarna — har vi vid genomgång av länsplanerna funnit orter, beträffande vilka det kan vara nödvändigt att garantera en service därför att avståndet kommer att bli för långt till andra orter. Det gäller således inte bara för Norrland och för skogslänen utan vi kan göra samma iakttagelse på annat håll. Vi kommer då till frågan, som också har tagits upp av andra talare, hur man skall kunna garantera en viss befolkningsmängd i våra kommuner. Det är intressant att fundera över det. I verkligheten har utvecklingen under de senaste åren varit sådan att vårt lands befolkningstal skulle ha gått ned, om vi inte hade haft en stor invandring. Inte minst i de områden som herr Gustavsson i Alvesta kommer från gäller att man i en del av kommunerna kunnat uppehålla befolkningstalet tack vare en rätt betydande invandring under de senaste åren. Menar ni att vi skulle säga oss att kommunernas medborgartal skall uppehållas genom invandringspolitiken — och alla kommuner skulle då i och för sig ha samma utgångspunkt när det gäller att leva upp till det befolkningstal som angivits? Nej, det är mer realistiskt, som herr Nilsson i Östersund säger, att det inte är fråga om människorna som skall finnas där, utan att utkomstmöjligheterna är det primära, dvs. att man får ett näringsliv med en sådan utveckling att människorna kan försörja sig. Därför får befolkningstalen bli vad de rimligen bör vara i sådana sammanhang, dvs. något att använda som ett underlag för att exempelvis planera och garantera service. Men det kan inte bli tal om att vi med vilka medel som helst, som kan stå oss till buds, skall uppfylla befolkningsmålsättningen. Till herr Nilsson i Östersund vill jag säga, att det är väldigt svårt att klara frågan om gränsdragningen mellan det inre stödområdet och det yttre. Jag kan försäkra att vi hade många diskussioner om detta, inte minst om de kommunblock som här har nämnts. Vi kom därvid fram till att Vännäs fick ses som en förort till Umeå. När vi sedan började granska de olika kommuner, som nu ingår i kommunblocket, kunde vi inte finna att några delar av blocket i fråga om sysselsättning, struktur och övriga aspekter, som vi tog upp, avvek från vad som gällde för kommunen i dess helhet. Sedan dessa överväganden ägt rum har vi i anslutning till uttalanden som riksdagen gjort haft anledning att granska huruvida det har varit motiverat med en avvikelse, men vi har inte funnit det lämpligt att göra någon sådan. Självklart skall vi emellertid följa utvecklingen med uppmärksamhet, och när vi nästa år får möjligheter att på nytt ta ställning till den framtida lokaliseringspolitiken kan det vara lämpligt att med ledning av de erfarenheter man då har av stödåtgärderna för det inre stödområdet göra anpassningar, antingen i form av inskränkning eller i form av utvidgning. Jag är inte säker på i vilken riktning ändringarna skall gå, men tanken att vi skall ge effektivt stöd även åt det inre området bör vara vägledande. Till herr Stridsman måste jag säga att det förvånade mig när han talade om investeringsfonderna. Frisläpp dem! sade han. Men herr Stridsman vet ju att investeringsfonderna kan disponeras inom stödområdet; det är inga hinder för det i dag. Att vi är tveksamma inför ett generellt frisläppande beror på att den dag man släpper investeringsfonderna fria landet över har vi inte längre samma möjlighet till styrning som i dag, när vi medger befrielse vid etableringar inom stödområdet. Resultatet är alltså raka motsatsen till vad herr Stridsman hävdar som betydelsefullt i sammanhanget. En viss återhållsamhet har vi visat med hänsyn till intresset av att kunna använda dessa fonder som stimulansmedel för lokalisering. Sedan vill jag återkomma till sysselsättningssiffrorna och de resultat som uppnåtts under femårsperioden. Jag vill peka på att det under 1970, som jag sade redan förut, togs rätt många beslut som gällde Norrbotten. Naturligtvis har man inte hunnit helt realisera projekten och åstadkomma den avsedda sysselsättningsökningen, men vi får hoppas att den kommer under 1971 och framöver. Jag tror nog att herr Stridsman känner till företag som befinner sig under utbyggnad och genom vilka vi kan påräkna den sysselsättningsökning som är ställd i utsikt. Herr Nilsson i Tvärålund tyckte att regeringen för en fyrkantig politik. Det är ett sådant där bildspråk som man kan använda utan att egentligen ha någon täckning för vad man säger. Herr Nilsson har genom sitt inlägg medgivit att centerpartiet egentligen inte har några medel att anvisa. Han har liksom andra sagt att centern ställer upp ett mål, men det tycks vara någonting av fromma önskningar. Bara man intensivt önskar sig någonting och ställer upp det som mål, så åstadkommer man det också! Detta är helt overkligt. Är vi inte nöjda med det som händer och inte tror att man med de medlen kan nå ett bättre resultat, måste vi också redovisa vad vi vill göra. Allt annat är nonsens, och det är att bedra sig själv om man ger sken av att vilja någonting mer, men inte är beredd att kosta på mera pengar eller vidta kraftigare styrningsåtgärder, ingripanden av olika slag. Allt annat är, som sagt, bara fromma önskningar och kan inte tillmätas särskilt stor betydelse.

Herr talman! Tvärtemot vad inrikesministern påstod så fäster vi från vänsterpartiet kommunisterna stor vikt vid planering, både på riksoch på länsnivå. Vad både herr Svensson i Malmö och jag i dag har kritiserat är ju det förhållandet att Länsprogram 1970 i så hög grad baseras på Länsplanering 1967 med dess, som vi uppfattar det, otillräckliga målsättningar. Utifrån det tror vi inte på att den riksomfattande planering som inrikesministern talar om kan bli sådan som den hade haft förutsättningar att bli med en annan sorts planering. Att Länsprogram 1970 för Norrbottens del innehåller beaktansvärda uppslag har jag försökt att framhålla, och det är ju för att jag välvilligt har tolkat förslagen om Norrbotten som försöksregion för snabba åtgärder som jag också har bett inrikesministern uttala sin mening om det förslaget. Givetvis har jag hoppats på samma välvilja från hans sida. Det finns ju goda möjligheter redan nu att inleda en sådan försöksverksamhet med snabba åtgärder. Jag har fått fram en lång förteckning över vägoch brobyggen som är färdigprojekterade men som kunde tidigareläggas, medan andra då kunde färdigprojekteras. Det finns möjlighet att påskynda den nu aktuella utbyggnaden av NJA och att under tiden planera en ny utbyggnadsetapp. De hundramannaarbetsplatser i Pajala, Övertorneå och Överkalix som man talat om kunde också snabbare sättas i gång. Medan allt detta pågår skulle man ha möjlighet att inom en sådan försöksverksamhet planera för de verkligt effektiva och varaktiga arbetstillfällen som Norrbotten behöver och för de statliga företag som vi anser som den enda förutsättningen för en riktig framtid i Norrbotten.

Herr talman! Jag är tacksam för inrikesministerns uttalande att det mesta kommer att falla på Norrbotten inom den nya försöksperioden, och det är jag medveten om.

Även inrikesministern måste medge att detta konkreta resultat är något nedslående. Vartenda arbetstillfälle vi fått är bra, men det har visat sig att det är stor skillnad mellan det beräknade och det faktiska utfallet. Därför ville jag påpeka att när inrikesministern nu sade att det mesta skulle falla på Norrbotten, så får det inte bli en sådan skillnad som under den innevarande femårsperioden. Det måste vara en missuppfattning från inrikesministerns sida när han ansåg att jag vill ha ett allmänt frisläpp från investeringsfonderna. Jag sade ”i lokaliseringspolitiskt syfte”. Jag menade alltså till stödområden; det var det jag avsåg när jag tog upp saken här. Jag har inte menat ett generellt frisläpp, utan jag sade uttryckligen att visst har vi presenterat lockmedel, när vi i motionen önskar att ett frisläpp från investeringsfonderna skall ske i lokaliseringssyfte till stödområdet. Jag hade en interpellation till finansministern i december under höstriksdagen varvid jag just frågade honom varför det hänt så litet på detta område under den senaste treårsperioden. Vi fick som jag nämnt här närmare 1 000 nya arbetstillfällen till Norrbotten genom frisläpp från investeringsfonderna, vilket var mycket tacknämligt, men det har varit så tyst de senaste åren. Tyvärr lämnade inte finansministern något klart besked i den frågan. Men här gäller det just lockmedel, styrmedel, som jag hela tiden velat aktivt medverka till.

Herr talman! När jag frågade inrikesministern vilket avstånd han ansåg vara det riktiga eller lämpliga nämnde han tre mil. Jag tror också att om man kommer över den gränsen i våra bygder inverkar det på viljan att pendla. Men också kvaliteten på vägarna spelar in, ty tidsfaktorn betyder säkerligen mycket. Nedprutningarna på väganslagen håller därför tillbaka utvecklingen genom att svårigheten att pendla ökar. Sedan säger inrikesministern: Hur skall man kunna garantera ett befolkningstal? Han kommer fram till att utkomstmöjligheten är det primära. Det är den naturligtvis. Det är därför som vi menar att vi måste satsa på näringslivet, på servicefunktionerna, så att vi skapar sysselsättning för ett visst befolkningstal. Här har talats så mycket om styrmedel. Men under 1950 och 1960-talen har dessa styrmedel använts för en koncentration i samhället. Varför inte använda styrmedlen så att vi når ut till de olika orterna i landet? Det är detta vi måste göra, och det är väl den tanken som ligger bakom förslaget att flytta ut företag. Det är riktigt som inrikesministern säger att Kronobergs län har haft många invandrare som gjort en god insats i produktionen. Jag kan ta detta län som exempel. Jag har någon gång tidigare sagt att år 1960 hade Kronobergs län ungefär samma folkmängd som år 1880, och under den tiden hade folkmängden i landet ökat med ungefär tre miljoner. Länet var ett klart utflyttningslän. Men under 1960-talet har vi lyckats vända den utvecklingen, i första hand genom Växjös expansion. Det har skett genom insatser även från samhället — jag kan peka på TELUB, universitetsfilialen osv. Men det räcker inte utan vi måste också se till att länet och de övriga kommunerna i länet fungerar. Därför är det nödvändigt med ökade insatser.

Herr talman! Efter den här utflykten på interpellationernas område skulle vi kanske litet mera strikt återgå till inrikesutskottets betänkande. Som tidigare framhållits är det i år ett mellanår mellan förra årets regionalpolitiska beslut och nästa års aviserade proposition, baserad på Länsprogram 1970. Detta förhållande har dock inte hindrat att inrikesutskottet haft ett stort antal motioner med vittomfattande krav att ta ställning till. Jag finner också detta naturligt, då många av de frågor som har tagits upp av motionärerna och sedan av reservanterna är brådskande och inte tål någon längre väntetid. Och att vi väntar en proposition till nästa års riksdag får naturligtvis inte innebära att vi i år är förhindrade att ta upp och diskutera regionalpolitiska frågor som vi finner angelägna.

Denna stela gränslåsning kan inte vara ändamålsenlig. Vi har också därför stött förslaget om att man skall mjuka upp gränserna eller ändra på dem, bl.a. i vad gäller Ludvika och Avesta planeringsregioner. De bör ingå i det allmänna stödområdet. Ett län bör heller inte, som här i fråga om Kopparbergs län, vara delat i två områden när det gäller stöd för regional utveckling. Över huvud taget anser vi att en strikt gränsdragning för stödområdet med allvar kan ifrågasättas. Det finns — vilket har framgått av de motioner som behandlas i utskottsbetänkandet — många glesområden i vårt land med samma problem som den del av landet som ligger inom stödområdet. Detta har också framkommit med all tydlighet i den just förda interpellationsdebatten. Det finns alltså anledning att ompröva om vi över huvud taget skall ha någon gräns eller några områdesindelningar för det regionalpolitiska stödet. Nu har vi i utskottsbetänkandet tagit ställning för att Gotland involveras i det allmänna stödområdet. Jag vill tillägga att ett steg i den riktning jag här pläderar för är den positiva syn som utskottet har anlagt bl.a. när det gäller sydöstra Sverige. Herr talman! Låt mig säga några ord om Norrland och våra skogslän! En ökad industrialiseringstakt i Norrland är i hög grad beroende av om man kan skapa en lämplig miljö åt företagen att arbeta i. För detta krävs samhälleliga insatser när det gäller samhällsoch regionplaneringen. I motion nr 1120 har vi tagit upp en hel rad av dessa frågor, bl.a. nödvändigheten av att kommunikationsoch kontaktkostnaderna blir lägre för Norrland. Detta gäller både järnvägs-, flygoch telekommunikationer. Norrland måste enligt vår uppfattning krympas på längden i de avseendena. Kommunikationsfrågorna har redan behandlats av riksdagen i anslutning till trafikutskottets betänkande nr 3, men vi har framfört våra krav i ett särskilt yttrande som är fogat till inrikesutskottets betänkande. Herr talman! Jag vill i korthet sammanfatta några av de krav som vi för fram vad gäller regionalpolitiken i Norrland och skogslänen. 1. Utflyttningen måste hejdas, framför allt åderlåtningen på ungdom i dessa områden. Får utflyttningen av ungdom pågå i samma takt som hittills inom stora delar av Norrland och övriga skogslän, så rycker vi undan möjligheten för många av dessa regioner att leva vidare och gör det också praktiskt taget omöjligt för dem att åstadkomma en framtida positiv befolkningsutveckling, även om man skulle skapa gynnsammare villkor. 2. Vi anser att utbildningsoch arbetstillfällena måste förbättras, framför allt vad gäller ungdomen. Denna strävan är ett uttryck för en självbevarelsedrift i stora delar av Norrland och våra skogslän. 3. För att det skall vara möjligt att genomföra detta krävs enligt vår uppfattning en koncentration till orter som kan utgöra kärnpunkter i utvecklingsbara regioner. 4. I anslutning härtill anser vi att satsning på regionala tillväxtcentra och serviceorter liksom stöd för det norrländska jordbruket är inte bara ett regionalt intresse för Norrland. Det är i allra högsta grad ett riksintresse, framför allt ur beredskapssynpunkt och försvarspolitisk synpunkt, som vi inte kan bortse från i detta sammanhang. S. För att kunna realisera dessa förslag har vi krävt en tioårig utvecklingsplan för Norrland, en plan med lokal förankring — och det kravet vidhåller vi. 6. Mycket viktigt är också att de åtgärder som vi förordar sätts in snabbt. Jag anser att sådana fortlöpande åtgärder inte behöver fördröja arbetet med den proposition, baserad på Länsprogram 1970, som har utlovats till nästa års riksdag. Herr talman! Detta var i korthet några av de synpunkter som jag har velat framföra i anslutning till inrikesutskottets betänkande, och jag ber att få yrka bifall till de reservationer vartill mitt namn är knutet.

Herr talman! Vår regionalpolitiska inställning har deklarerats av både herr Svensson i Malmö och fru Marklund, och jag skall inte vidare gå in på den. Jag vill tala närmast i anknytning till reservationen 8, som gäller en motion, nr 1133, av herr Nilsson i Kalmar m.fl., samtliga socialdemokrater. Där kräver man åtgärder för att lösa väsentliga problem för invånarna i sydöstra Sverige, dvs. Kalmar län med Öland, Gotlands län och vissa delar av Blekinge. Motionärerna fastslår med hänvisning till officiell statistik att Gotlands län och Kalmar län sedan många år intar en absolut bottenplats vad gäller industriarbetarnas löner. Genomsnittslönerna ligger avsevärt under genomsnittet för hela landet och upp till 3 kronor under genomsnittslönerna i Stockholmsregionen, Bara detta visar ju att motionärernas krav är befogat. Förhållandet är likartat för stora tjänstemannagrupper. Dessa löntagargrupper får årligen avstå miljonbelopp till arbetsköparna. Det beror delvis på en dålig sysselsättningsgrad, som givetvis också blir lönehämmande; man pressar ned lönerna. Man har också gjort undersökningar beträffande prisläget i de delar av landet som det här talas om, och vi kan konstatera att det föreligger ett relativt högt prisläge. Motionärerna tar också upp utbildningsfrågorna, sysselsättningsproblemen, trafikproblemen och bostadsproblemen, och de sammanfattar dessa frågor i åtta punkter.

Ett bifall till motionen skulle givetvis hjälpa de människor som det här gäller till något större jämlikhet än nu. Självfallet kan inte dessa förhållanden accepteras i längden.

Men det skulle i vart fall betyda en hel del för befolkningen i de aktuella delarna av landet. Speciellt betydelsefullt skulle det vara för löntagargrupperna som, om den allmänna servicen förbättrades och om möjligheterna till utbildning blev bättre, skulle få större skattekraft — ja, det skulle kanske t.o.m. vara möjligt att få en lägre utdebitering. Allt det där har givetvis en verkan som är till förmån för dessa grupper. Det kanske synes märkligt att vi från kommunistiskt håll har reserverat oss i utskottet och yrkat bifall till en motion, undertecknad av enbart socialdemokrater. Men hade vi inte gjort det, så skulle det inte ha funnits någon reservation — då hade ett enhälligt utskott avstyrkt motionen. Det är märkligt att huvudmotionären, herr Nilsson i Kalmar, som står som första namn under motionen, själv i utskottet deklarerade vad motionen syftar till men avslutade med att säga att han inte hade för avsikt att yrka bifall till motionen. Man ställer sig osökt frågan om motionen var så allvarligt menad. Det är möjligt att man hade den propagandistiska sidan som huvudmotiv och att man kanske hoppades på att någon annan skulle ta upp saken. Vi ser däremot mera seriöst på dessa problem, och nu har motionärerna möjlighet att rösta på sin motion just därför att vi har agerat på detta sätt. Herr talman! Jag vill med hänvisning till dels vad som anförts i motionen och i reservationen, dels vad jag här sagt yrka bifall till reservationen 8.